Herr talman! Om man skall döma efter arbetsmarknadsutskottets betänkande är detta ärende inte så omfattande. Därför har jag begärt ordet för att anföra några synpunkter på denna fråga. I de nordiska diskussionerna talar man ofta om tre hörnpelare som grundval för nordiskt samarbete, nämligen 1955 års trygghetskonvention, 1957 års passöverenskommelse och 1954 års arbetsmarknadsöverenskommelse. Det är den senare överenskommelsen som vi nu skall besluta oss för att ersätta med en ny som föreligger i reviderad form. Jag har inte för avsikt att anföra några synpunkter på utskottets uttalande i betänkandet. Däremot önskar jag mot bakgrund av den synnerligen ingående behandling som frågan om revision av överenskommelsen har fått i Nordiska rådet och dess socialoch miljöutskott framföra några synpunkter på den nordiska behandlingen. Först kort om bakgrunden till överenskommelsens tillkomst. Genom en kungörelse i oktober 1943 fritogs danska, finska, isländska och norska medborgare från tvånget att söka tillstånd för arbete i Sverige. Vid andra världskrigets slut hade ca 40000 icke-svenska medborgare — de flesta nordbor — fått arbete utan krav på arbetstillstånd i Sverige. I praktiken innebar detta att en ”nordisk” arbetsmarknad hade etablerats i Sverige. Försök gjordes att utvidga befrielsen från arbetstillstånd till att också gälla i Danmark och Norge. Den överenskommelsen, som undertecknades i november 1946, kom dock bara att omfatta Danmark och Sverige. Så fortsatte arbetet. Nordiska parlamentariska kommittén för friare samfärdsel m.m., tillsatt år 1951, förordade att passtvånget avskaffades för nordbor vid resa inom Norden. Detta skedde år 1952, då en s.k. personell passunion infördes i Norden. För icke-nordbor upprätthölls under ytterligare några år kravet på passkontroll vid passering av nordiska gränser. Eftersom ingen passtämpel längre kunde berätta om tidpunkten för inresan till ett nordiskt grannland, blev det i praktiken omöjligt att upprätthålla kravet på arbetstillstånd. Nordiska parlamentariska kommittén föreslog därför att en gemensam nordisk arbetsmarknad skulle upprättas. Nordiska rådet antog en rekommendation i saken vid den första sessionen år 1953. I början av juli 1954 trädde överenskommelse om gemensam arbetsmarknad mellan Dan Två begränsningar fanns i överenskommelsen; den gällde inte för fria yrkesutövare och inte heller för yrkesgrupper för vilka särskilda krav på auktorisation eller legitimation uppställdes. Främst inom sjukvården kom en rad yrkesutövare att gå miste om den fria arbetsmarknadens fördelar. Dessa olägenheter har avlägsnats genom att separata överenskommelser träffats grupp för grupp. 1966 trädde överenskommelsen om arbetsmarknad för läkare i kraft, 1967 för tandläkare, 1970 för sjuksköterskor, 1971 för farmaceuter och 1978 för sjukgymnaster. Därefter har arbetsmarknaden genom beslut 1981 utökats till 13 ytterligare yrkesgrupper inom hälsooch sjukvården. Det har vi här i riksdagen tidigare ratificerat. Under de drygt 27 år som överenskommelsen varit i kraft har den inte — före den nu aktuella revisionen — reviderats på någon punkt. Kompletterande bilaterala avtal har dock ingåtts mellan Finland och Sverige. De nordiska länderna har också antagit riktlinjer för arbetsförmedlingssamarbetet i Norden. Sedan överenskommelsen ingicks har snart över en miljon människor flyttat mellan de nordiska länderna. Av den totala nordiska flyttningsrörelsen har nästan 80 20 bestått av finländarnas flyttning mellan Finland och Sverige. Danmarks och Norges andel av den totala nordiska flyttningsrörelsen har varit rätt blygsam. Frågan om en revision av överenskommelsen aktualiserades redan 1974 inom Nordiska arbetsmarknadsutskottet. Någon revision kom då inte till stånd, men frågan togs på nytt upp vid rådets session 1979. Från finländsk sida önskades en ajournering av 1954 års arbetsmarknadsöverenskommelse. Det underströks särskilt att någon uppsägning av avtalet inte var aktuell. Från finländsk sida var man däremot av den uppfattningen att infogandet av en socialoch flyttningssäkerhetsklausul skulle kunna minska olägenheterna av utvandring och flyttningsrörelser på det individuella planet. Att komma till rätta med detta problem var dels en samnordisk, dels en bilateral fråga för Finland och Sverige, enligt statsminister Sorsa. Initiativet till revisionen har således tagits från finländskt håll och som en konsekvens av den nämnda omfattande emigrationen från Finland till Sverige under senare delen av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Inom rådet har det funnits full förståelse för de problem som de fria flyttningsrörelserna mellan de nordiska länderna och framför allt mellan Finland och Sverige medfört och en vilja till att avhjälpa dessa. Samtidigt har emellertid rådet varit mycket uppmärksamt på att den fria arbetsmarknaden inte får inskränkas och begränsas till men för den enskilde medborgarens rätt att fritt ta arbete och bosätta sig i vilket av de nordiska länderna han själv önskar. Det är med stor tillfredsställelse man därför nu kan konstatera att också Island undertecknat överenskommelsen. Den isländske socialoch hälsoministern framhöll i samband med behandlingen av den reviderade överenskommelsen vid sessionen i Helsingfors i mars att det är första gången som Island är fullt ut medlem av samtliga traktater beträffande det nordiska samarbetet. Undertecknandet av arbetsmarknadsöverenskommelsen är därför en viktig milstolpe för Island och de islänningar som lägger vikt vid ett större isländskt deltagande i det nordiska samarbetet, framhöll den isländske ministern. Vid rådets utskottsbehandling framstod det som helt klart att revisionsförslaget var ett resultat av ett kompromissförfarande. Olika önskemål och strävanden hade jämkats ihop till en helhet. Det framhölls dock att framtiden fick utvisa om arbetsmarknadsöverenskommelsen skulle kräva ändringar. Det väsentliga var att en ny överenskommelse nu skulle komma till stånd, även om den innehöll vissa brister som utskottet hade pekat på. Liksom arbetsmarknadsutskottet gjort i sitt betänkande framhölls av rådet preambelns innehåll om att flyttning mellan länderna skall göras under på förhand kända samt socialt och ekonomiskt tryggade förhållanden — en mycket viktig punkt. Här tillgodoses sålunda det finländska önskemålet, framför allt framfört av den finske statsministern. Rådet ansåg det dock inte önskvärt eller nödvändigt att utöver den nyss reviderade trygghetskonventionen bygga upp ett alternativt socialt säkerhetsnät. Från rådets sida konstaterades att överenskommelsen är svåröverskådlig och inte helt exakt i ord och uttryck, vilket kan medföra svårigheter då man skall tolka överenskommelsen. Speciellt gäller detta för dem som inte är experter på området. Det vore således en fördel om den enskilde nordbon finge möjlighet att ta del av och förstå innebörden i överenskommelsen. Som den nu är utformad kan vissa problem föreligga; man är medveten om detta inom rådet. Det framhölls som synnerligen viktigt att det redan i inledningen till överenskommelsen slås fast att varje nordisk medborgare har rätt att få ta arbete och bosätta sig i ett annat nordiskt land, en deklaration som helt klart är i överensstämmelse med rådets tidigare uttalanden. Det konstaterades också att syftet med den genomförda revisionen inte på något sätt varit att införa begränsningar i den fria rörligheten på arbetsmarknaden i Norden. I detta sammanhang vill jag understryka att ett av de mest grundläggande motiven för nordiskt samarbete är att undanröja praktiska hinder vid resa, flyttning eller byte av arbete eller uppehållsort i Norden. Som ett led i denna målsättning diskuteras nu inom Nordiska rådet begreppet nordiskt ”medborgarskap”. Detta innebär inte ett medborgarskap i juridiskt och statsrättsligt hänseende utan kan på sikt betyda t.ex. gemensamma nordiska personnummer, harmoniserad sociallagstiftning och rösträtt i riksdagsval. En nordisk databank för lediga platser skulle kunna underlätta för en person att söka arbete i något av de fem nordiska länderna. Idén är inte ny. Redan på 1950-talet formulerade nämligen den danske statsministern indirekt tanken på ett nordiskt medborgarskap. Herr talman! Jag har velat framföra dessa synpunkter, därför att jag tycker att denna fråga är av så stor betydelse för Norden och det nordiska folket.

Herr talman! Det ärende som nu ligger på riksdagens bord har fått en märklig behandling av civilutskottet. Det gäller riksdagens revisorers förslag om personalresurserna för kontroll av arbetsgivaravgifter och källskatt. Detta arbete ingår som en del i revisorernas granskning beträffande kontrollen av skatter och avgifter. Vid granskningen har vi funnit att kontrollen av arbetsgivaravgifter har varit eftersatt. Det har bl.a. visat sig att riksdagen tidigare anslagit medel för en bättre kontroll — men många av de tjänster som dessa medel är avsedda för har inte tillsatts. Jag vill hänvisa till de intressanta uppgifter som finns att läsa i handlingarna. Där framgår det att revisorerna, sammanfattningsvis, har föreslagit att kvarstående vakanser i bemanningsplanen för lokala skattemyndigheterna snarast fylls ut och att de för kontrollen av källskatt och arbetsgivaravgifter tillsatta tjänsterna endast används för avsedda uppgifter. Vidare föreslår revisorerna att utbildningen av nyanställda handläggare intensifieras och att frågan om inrättande av särskilda rekryteringstjänster övervägs. Dessutom har vi föreslagit att åtgärder vidtas i syfte att öka tjänsternas attraktivitet. Till detta betänkande är fogat ett yttrande från skatteutskottet, som ju tidigare uppmärksammat den här frågan. Skatteutskottet skriver starkt och understryker vad som framförts av revisorerna.

Personalresurserna Herr talman! Detta är ur revisionens synpunkt en ytterst märklig för kontrollen av handläggning av våra förslag. Mot denna bakgrund vill jag fråga utskottets arbetsgivaravgifter företrädare: Vilken ledning kan myndigheterna få av ett sådant beslut? och källskatt Enligt min mening ingen alls! Det kan lätt uppfattas som en likgiltighet från riksdagens sida som vi finner rent uppseendeväckande. Revisorernas förslag kan enligt vår mening inte jämföras med en vanlig verksamhetsberättelse, som brukar läggas till handlingarna. Vi frågar oss, om revisorerna i fortsättningen måste lämna fram motioner på sina förslag för att få dem seriöst behandlade i resp. utskott. Herr talman!

Herr talman! Som Sture Palm sade är det betänkande vi nu behandlar föranlett av ett av revisorerna framlagt förslag till åtgärder för att förbättra kontrollen vid de lokala skattemyndigheterna av arbetsgivarnas redovisning av skatter och avgifter. Utskottet har i olika sammanhang tidigare betonat vikten av bättre kontrollinsatser på skatteområdet. Vi har därför självfallet ingen annan uppfattning än revisorerna om det betydelsefulla i en bättre och mer effektiv kontrollverksamhet. Men utskottet har också konstaterat att de olika förslag som revisorerna lagt fram antingen kan väntas bli tillgodosedda utan riksdagens eller regeringens vidare åtgärd eller kommer att beaktas i det kommande arbetet hos regeringen eller myndigheterna. Låt mig ta ett exempel. Revisorerna har framhållit att de kvarstående vakanserna snarast bör fyllas ut. Den undersökning som vi har gjort inför behandlingen av förslaget har visat att det i mars 1982 var ett tjugotal tjänster som var obesatta. De uppgifter vi fick pekade på att resterande icke besatta tjänster skulle komma att vara tillsatta under innevarande budgetår. Jag skall inte gå in på de övriga av revisorernas förslag, utan nöjer mig med att erinra om att den förra regeringen tog initiativ till och genomförde den omorganisation av de lokala skattemyndigheterna som är en av förutsättningarna för en bättre kontroll. Dessutom kom ju även den nya regeringen att ta initiativ till en förbättrad kontroll. Därför tycker jag att det som Sture Palm här säger tyder på att han inte tilltror den nya regeringen några möjligheter i det här sammanhanget. Eftersom så mycket gjorts av det som revisorerna tagit upp och eftersom ytterligare några av de åtgärder som initierats av den tidigare regeringen kommer att fortsättas av den nya, har vii 107 civilutskottet inte funnit det meningsfullt med tillkännagivande enligt revisorernas förslag. Vi har inte heller föreslagit att riksdagen skall avslå förslaget, utan har i full enighet stannat för något som kan kallas en mellanform, nämligen att förslaget läggs till handlingarna. Det var detta som Sture Palm speciellt reagerade mot. Men alternativet hade i så fall, som jag nyss nämnde, varit att vi hade yrkat avslag på framställningen med hänvisning till att de frågor som har tagits upp i revisorernas förslag redan är under behandling.

Herr talman! Kammarens ledamöter kanske erinrar sig omläggningen av revisorernas arbetsrutiner. Tidigare riktade vi våra propåer till regeringen. En del propåer gav vissa resultat, andra ligger väl kvar i olika lådor. Vi lade för några år sedan om rutinen så att man nu skall vända sig till resp. fackutskott för att riksdagen skall uttala sin mening i vissa frågor. Dessa fackutskott, som skulle representera en sakkunskap, skulle markera sitt ståndpunktstagande till de olika förslag som vi lagt fram. Man kan nu i civilutskottets betänkande hitta vissa starka formuleringar. Det framhålls att man behöver denna förstärkning. På ett ställe ser jag formuleringen ”utskottet utgår ifrån”. På annat ställe säger man som svar på våra konkreta förslag att ”utskottet förutsätter”. Vi har i dag för några timmar sedan haft uppe ett ärende som kulturutskottet har behandlat. Utskottet har besvarat varje fråga som vi har aktualiserat. Men här sveper man till med att lägga förslaget till handlingarna. Vi som läser så mycket vet ju att man inte lägger ner så mycket arbete på papper som avslutas med att frågan läggs till handlingarna. Då anses det vara något passé. Men om man gör ett tillkännagivande skulle man markera att riksdagen har en uppfattning i de frågor där utskottets eget serviceorgan riksdagens revisorer har plockat fram material.

Herr talman! Jag är fullt införstådd med den arbetsordning och de arbetsuppgifter som revisorerna har. Men det betyder inte att revisorerna, om de lägger fram ett förslag, har någon sorts självklar rättighet att få sina förslag bifallna av riksdagen. Utskottets genomgång av de förslag som revisorerna har tagit upp visar att en del av ärendena kommer att vara lösta innan detta budgetår är slut, andra kommer att behandlas i budgetpropositionen och några tas upp i direkta löneförhandlingar och liknande. Därför har vi i utskottet kommit fram till slutsatsen att inte använda den metodik som vi annars brukar använda. Den metodiken innebär att antingen tillstyrka ett förslag genom att ge regeringen till känna vad utskottet anfört eller att avstyrka förslaget. Att ”ge regeringen till känna”, som Sture Palm ville att vi skulle göra i detta fall, gör man endast om regeringen inte har gjort eller ännu inte vill göra någonting i den fråga som har tagits upp. Jag hoppas att den nuvarande regeringen fortsätter det arbete som redan är påbörjat på detta område. I så fall kommer förslagen och synpunkterna i revisorernas Nr 33
Herr talman! Nu har vi en riksdagens kontrollmakt, och den skall väl Personalresurserna fungera oavsett vilken regering som sitter eller vilka formuleringar man för kontrollen av hittar. Vi hade alltså önskat att riksdagen gjort en markering, som jag sade arbetsgivaravgifter förut, att riksdagen uttalat någon uppfattning i sammanhanget. Hela detta och källskatt yttrande slutar ju i en västgötaklimax, och det är att beklaga. Men vi får försöka komma överens om rutinerna. Vi sammanträffar ju årligen med utskotten för att gå igenom de granskningsärenden som ni vill att vi skall ge oss på. Därmed trodde vi att det skulle finnas ett gemensamt intresse hos utskotten och dem som riksdagen har utsett att granska statsförvaltningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, även om det kom litet sent. Såvitt jag kan se är det som Sten Andersson nu har läst upp ingenting annat än en sammanfattning av det pressmeddelande som socialdepartementet skickade ut den 29 oktober, dvs. för snart en månad sedan. Svaret tillför ingenting nytt och gerinte, såvitt jag kan förstå, svar på några av de frågor jag ställde. Eftersom PRO, som man förhandlat med, efteråt inte visste riktigt vad man hade kommit överens med regeringen om, eftersom den andra pensionärsorganisationen SFRF bara fick ett telefonsamtal och eftersom den tredje organisationen som berörs, Handikappförbundens centralkommitté, protesterade mot uppgörelsen frågade jag: Hur har regeringen egentligen förhandlat och med vem? Jag har inte fått något svar. Men det behövs inte heller. Vi vet ju hur detta gick till. Regeringen inbjöd PRO, eftersom man visste att dess ledning var pålitligt socialdemokratisk. Man inbjöd inte SFRF, eftersom den organisationen inte lika lätt går att inrangera i den socialdemokratiska rörelsen. Man inbjöd inte de handikappades organisation HCK, eftersom man visste att uppgörelsen skulle missgynna dess medlemmar. Ändå gick man efteråt ut och sade att man var överens med pensionärsorganisationerna. Så handlar den maktfullkomliga regeringen. Jag tyckerinte att det är något fel, herr talman, i att en regering försöker ha goda kontakter med olika slags organisationer. Men när man säger att man gjort upp om det ena eller det andra med organisationer på ett visst område och det sedan visar sig att bara vissa av dessa organisationer över huvud taget var med, då handlar man bedrägligt. Handlandet är också betänkligt ur en annan synpunkt. Regeringen har satt löftesbrotten i system. Det man lovat väljarna före valet betyder i stort sett ingenting efter valet. Då gör man upp med LO, med TCO, med PRO och vilka de nu kan vara, om att föra en helt annan politik än den man i valrörelsen sagt sig vilja föra. Det är, herr talman, som jag ser det, ett hot mot demokratins spelregler, när intresseorganisationerna blir viktigare än väljare och parlament. Det är inte heller något fel i att pensionärerna är med och tar en del av de uppoffringar som ett kärvt ekonomiskt läge kräver. Det hävdade vi också från folkpartiets sida i valrörelsen. För detta blev vi utsatta för den hätskaste kampanj av socialdemokraterna, som i stället, som alla vet, lovade att pensionärerna över huvud taget inte skulle drabbas. Företrädare för den pensionärsorganisation, SFRF, som sade detsamma som vi fick utstå mycket spott och spe för det ställningstagandet, även från den socialdemokratiske partiledaren själv. Då är det ingenting annat än ett moraliskt haveri, när regeringen strax efter valet helt och hållet byter åsikt, sviker de braskande löftena till pensionärerna, men ändå inte vill erkänna att det är just det man gör. Efter denna uppvisning, herr talman, är socialdemokratiska löften inte längre mycket värda. Jag vill ändå drista mig att upprepa den av mina frågor som socialministern över huvud taget inte kommenterar: När kommer pensionerna att värdesäkras fullt ut?

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. I formell mening var det senkommet — frågan ställdes för över tre veckor sedan. I praktiken var det dessutom obefintligt — den beräkningstekniska aspekt som jag har tagit upp berördes inte alls. När den borgerliga regeringen 1980 införde ett särskilt basbeloppsindex, rensat från indirekta skatter och energipriser, väckte det våldsam kritik från Olof Palme, Sten Andersson och andra socialdemokrater. De avgav ett heligt löfte inför årets val att återställa pensionernas fulla värdebeständighet. Men nu skjuter regeringen frågan om värdesäkringen på framtiden och underlåter dessutom att kompensera pensionärerna för devalveringens effekter. Detta är stort skoj och svindleri. Genom den borgerliga besparingsåtgärden blir pensionen i år för en vanlig folkpensionär utan ATP 12 kr. lägre i månaden än den skulle ha varit med oförändrade regler. Devalveringseffekten på prisstegringen kan beräknas till ungefär 5 20. Det betyder att pensionen 1984 reduceras med ca 120 kr. per månad, dvs. tio gånger så mycket som den borgerligt beslutade reduktionen i år. Det går inte att hävda att den socialdemokratiska neddragningen på något sätt är mera ansvarsfull än den borgerliga. Båda åtgärderna motiveras av strävan att återställa balansen i den svenska ekonomin. Socialdemokraterna ansåg det före valet högst upprörande att pensionärernas levnadskostnader skulle påverkas av att oljeländerna höjer sina priser, dvs. omständigheter som regeringen inte har något inflytande över. Däremot skall pensionärerna tyst och snällt finna sig i att deras levnadskostnader stiger kraftigt till följd av devalveringen, en åtgärd som den socialdemokratiska regeringen bär hela ansvaret för. Låt mig återkomma till min fråga. En vara som stiger kraftigt i pris till följd av devalveringen är kaffet. Var ligger det rättvisa i att pensionärerna inte får ersättning för den fördyringen men väl kompensation för en kommande skatt på lyxbåtar, någonting som de väl endast i yttersta undantagsfall själva kommer att kunna drabbas av?

Herr talman! Socialministern gör det på inget vis lättare för sig och sin regering genom detta gamängaktiga uppträdande i riksdagen. Svara i stället på de frågor som vi ställer, och bemöt de påståenden vi gör! Varför säga att det är vi andra som byter politik, när det är så flagrant att det är just socialdemokraterna som byter politik? Det är ju så uppenbart att socialdemokraterna under hela valrörelsen gått ut med jättestora affischer och sagt att man lovar pensionärerna full värdesäkring, men sedan, med detsamma man kom in i kanslihuset, gjort precis tvärtom. Jag kan upplysa socialministern om att den förändring eller försämring — kalla det gärna så — av värdesäkringen som vi genomförde drabbade pensionärerna med ungefär hälften av vad en 4-procentig prisökning, som nu socialdemokraterna genomdriver, innebär i minskande köpkraft för pensionärerna. Hur kan då socialministern komma och säga att vi talar ett hårt språk därför att vi har ont samvete? Vi talade samma språk före valrörelsen som vi gör nu. Vi sade före valrörelsen att det är nödvändigt att också pensionärerna är med och bär sin lilla del av den börda som nu krävs för att få ekonomin i ordning. Ni sade motsatsen. Jag har i och för sig ingenting att invända mot att regeringen håller sig till samma politik i dag som när pressmeddelandet kom ut. Men när jag ställde frågan, var det för att ge socialministern en chans att förklara vad som egentligen menades när man sade att man hade förhandlat med pensionärsorganisationerna — det står ju så i pressmeddelandet, och i propositionen också, tror jag. Men det visade sig att man inte har gjort det. Man har förhandlat med en av de tre berörda organisationerna, den enda där man kunde räkna med full lojalitet. Då måste det vara rimligt för oss att ställa frågorna: På vilket sätt förhandlar egentligen regeringen? Vad menar regeringen när man säger att man har pensionärernas stöd för en viss politik, och det visar sig att inte ens den organisation som var med och förhandlade ställer upp för den linje som regeringen nu presenterar? Sedan försöker regeringen klara sig med en brasklapp om att man i en arbetsgrupp skall se efter vilka resultat man vill nå.

Herr talman! Socialministern vägrar fortfarande att besvara min fråga. Jag skall då konkretisera den ännu mer: Varför ges inte kompensation för devalveringens prishöjande effekt på kaffe men väl för de prishöjningar som kan följa av att Sten Andersson och regeringen höjer priset på brännvin? Jag förstår fortfarande inte att socialdemokraterna är så indignerade över att pensionärerna får vara med och betala stigande energipriser och höjningar av indirekta skatter, företagna i balansskapande syfte. En annan borgerlig besparingsåtgärd var att pensionsbeloppen skulle justeras endast en gång om året. Det innebär en betydligt större reduktion av pensionen än tillämpningen av ett särskilt basbeloppsindex. Men den omläggningen har socialdemokraterna godtagit. Som engångskompensation erbjuder man nu ett tilläggsbelopp som ger en höjning på drygt 1,5 96. Det betyder 30-35 kr. i månaden till vanliga folkpensionärer. Men med den snabba prisstegring som devalveringen och momshöjningen kommer att medföra nästa år, bortåt 15 26, är detta endast en fjärdedel av vad som skulle behövas för att ge pensionen samma köpkraft som utan tilläggsbelopp men med en fortsatt inflation på 8 6. I och för sig är det inget orimligt att pensionärerna efter förmåga får vara med och bära kostnadernå för en stabilisering. Men det anmärkningsvärda är att socialdemokraterna före valet tog till starka brösttoner mot ett sådant resonemang. Pensionärerna har all rätt att känna sig lurade. Vill Sten Andersson nu bekräfta, eller kan han förneka, att pensionernas värde blir lägre med regeringens beräkningsteknik än om den borgerliga uppläggningen hade fått vara kvar?

Herr talman! Det är ingen svaghet utan en styrka med samråd med organisationer, framhöll socialministern. Ja, det sade jag också. Men det är en stor svaghet, det är rent av betänkligt ur demokratisk synpunkt när en regering anser sig vara befriad från de löften man har gett till väljarna bara för att man får välsignelse för löftesbrotten av en liten grupp människor i en organisations ledning. Med ett fulare ord kallas det för tendenser till korporativism. Jag tycker att de gör sig gällande på ett ganska skrämmande sätt. Sedan är det också fantastiskt när man vet vadt.ex. Olof Palme sade till de pensionärer som under valrörelsen menade att det var O. K. att de var med och bar en del av bördan. Om SFRF:s ordförande, Hans Hansson, sade Olof Palme inför jublande massor i Almedalen: Han är en sjökapten som gått i land och slagit full stopp på kravmaskinen. Hans Hansson sade att han var beredd att å pensionärernas vägnar acceptera vissa försämringar. Det är andra tongångar hos Olof Palme nu än före valet. Min fråga återstår emellertid: När blir det full värdesäkring?

Herr talman! Jag får tydligen inget svar på min fråga. Sten Andersson har haft fräckheten att hävda att socialdemokraterna med sitt förslag håller löftet till pensionärerna från valrörelsen. Det kan inte vara något svek, har han sagt, eftersom det finns en överenskommelse med pensionärerna. Men om det verkligen finns en sådan överenskommelse förefaller — efter den senaste tidens debatt — tveksamt. Tydligen har i alla fall den socialdemokratiska pensionärsorganisationen, PRO, pressats till någon form av uppgörelse. Detta att tala om pensionärerna när man menar PRO är typiskt för socialdemokraterna. På samma sätt säger de att löntagarna kräver kollektiva tvångsfonder när det är LO som kräver detta. Herr talman! Den här debatten har bekräftat att när socialdemokraterna talar om löntagare och pensionärer tänker de på organiserade kollektiv. När vi moderater talar om samma grupper tänker vi på enskilda människor.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

Man har goda ekonomiska skäl för att efter valet överge den ståndpunkt som man hade — men erkänn då att det är detta man gör. Det går väl ändå inte att hävda, Sten Andersson, att man genomför full värdesäkring av pensionerna, om pensionärerna samtidigt får avstå från kompensation åtminstone för 4 26 prisökningar. Då kan man inte längre tala om att man har full värdesäkring. Någon värdesäkring kommer alltså inte att gälla för 1983, och jag vill därför upprepa min fråga till Sten Andersson: När kommer den fulla värdesäkringen, som Sten Andersson fortfarande talar om här, att träda i kraft?

Herr talman! Pensionärerna kan lätt göra en jämförelse. De kan utan vidare konstatera, att om det som Sten Andersson nu säger är riktigt — dvs. att det blir full värdesäkring 1983 — innebär det följande. Antingen tänker man faktiskt inte acceptera att avstå från kompensation för devalveringen, eller också gör man det, och då blir det en nästan dubbelt så kraftig sänkning av pensionerna som med det nuvarande, reducerade värdesäkringssystemet. Jag ser att Sten Andersson ruskar på huvudet, men det hjälper inte. Det är 13 nämligen så — det är bara att titta i tabellerna — att om man höjer priserna med 4 Jo och avstår från att kompensera pensionärerna, då blir det fråga om én mindre kompensation än med det nuvarande värdesäkringssystemet. Det kan man inte komma ifrån. Men min fråga återstår: Hur länge skall dessa tillfälliga urholkningar i värdesäkringssystemet gälla?

Herr talman! Jag har försökt att efter bästa förmåga använda mitt huvud för att begripa någonting av den socialdemokratiska politiken när det gäller pensionärerna. Att jag inte lyckas kan inte bara bero på brister i mitt huvud, allvarligt talat.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

Herr talman! Den här debatten har nu pågått ganska länge, och det har gjorts många inlägg. Jag sitter här och väntar. Jag hade faktiskt räknat med att socialministern ändå innan debatten är avslutad skulle kunna komma runt till att besvara min fråga.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

Självfallet har också de uppgifter och rapporter som förekommit i pressen, att man bl.a. i Taiwan har förmedlat stulna barn till adoptioner, bidragit till att jag ställt denna fråga. En del av dessa spädbarn har förmedlats till Sverige. Detta leder, som jag ser det, till att man måste ställa upp som ett oavvisligt krav att endast auktoriserade organisationer tillåts förmedla adoptioner. Vi vet att det redan 1978 fanns en expertgrupp inom FN som, med tanke på både nationella och internationella förhållanden, utarbetade deklarationer om principer beträffande fosterbarnsfrågor och adoptioner. Det förslaget har varit ute på remiss under 1980. En av punkterna i förslaget är att internationella placeringar i varje land skall utföras av behöriga och särskilt auktoriserade organ. Dessa skall arbeta under samma villkor som vid inhemska adoptioner. Vi har, i likhet med andra mottagarländer, ställt oss positiva till förslaget, och våra nordiska grannländer har redan tagit konsekvenserna av att de i FN har ställt sig bakom det och infört obligatoriskt förmedlingsansvar och krav på auktorisation för dem som skall handha adoptionsförmedlingarna. Det är naturligtvis för barnens skull — de som redan finns i det här landet och de som kommer att komma hit via adoptioner — som den här frågan är mycket viktig. Jag tror att det är tillräckligt skäl — att det är ett skydd för barnen — för att föräldrarätten skall få stå tillbaka. Vi vet att många av de barn som är adopterade — jag utgår från att det har skett enligt alla de lagar och förordningar som vi har — är i den åldern att de kan läsa och kan börja fungera själva. Vi som har barn vet att även barn som är hos sina biologiska föräldrar har olika perioder under sin uppväxt när de ifrågasätter saker och ting och att det kan finnas stora problem. Jag utgår från att även adoptivbarn fungerar ungefär på det sättet. Får de under den perioden också för sig att de är stulna från sina föräldrar i annat land kan vi själva med litet fantasi förstå vilka ytterligare problem det kommer att kunna medföra. Jag vill tolka svaret på det sättet att socialministern kommer att se till att vi, i likhet med våra nordiska grannländer, får en styrning så att enbart auktoriserade organisationer får möjlighet att förmedla adoptioner.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan har inte på något sätt berörts i svaret, vilket bara är att beklaga. Jag har frågat socialministern om synen på just dessa former av förskoleverksamhet på grund av att regeringen i den proposition som har lagts fram inte tillerkänner dem statsbidrag. För exakt ett år sedan antogs i denna kammare ett förslag som innebar dels förenklade regler för barnomsorgen, dels ett nytt statsbidragssystem, som grundade sig på kommunernas bruttokostnader för barnomsorg. Jag uttryckte då stor tillfredsställelse över att även den öppna förskolan och den lagstadgade deltidsförskolan äntligen skulle tillerkännas stöd. Tyvärr blir nu inte detta verklighet för 1983. Kravet står fortsättningsvis kvar från vår sida. Hoppet finns att verklig solidaritet, så att svaga kommuner skall få ett berättigat stöd för sin barnomsorg i dess helhet, också skall visas från regeringens sida. Det är beklagansvärt att man på socialdemokratiskt håll så helt har låst sig i sin uppfattning när det gäller det berättigade i att även denna del av barnomsorgen hänförs till det staten bör stödja. 47 90 av våra barn vårdas på heltid av sina föräldrar. Den barnomsorg dessa barn erbjuds sker i deltidsförskolans regi eller före sexårsåldern i den öppna förskolan. I glesbygd och i resurssvaga kommuner får deltidsförskolans verksamhet helt bekostas av kommunen. Kommunmedborgarna får dock vara delaktiga och bekosta barnomsorgen i kommuner med hög förvärvsfrekvens och barnomsorg på heltid i daghem och familjedaghem. Deltidsförskolan och inte minst den öppna förskolan ger alla barn möjlighet till gruppträning. Hemspråksträning bedrivs med fördel i den 17 öppna förskolan. Det finns en lång rad argument för denna verksamhet. Jag noterar med tacksamhet att även dessa argument finns med i socialministerns svar. Dessa skäl talar enligt min mening för det berättigade i att de här barnomsorgsformerna tillerkänns samma ekonomiska stöd som annan barnomsorg i kommunal regi. Jag hoppas att detta verkligen kommer att beaktas i det nu påbörjade arbetet med statsbidraget till barnomsorgen. Vikten av en verksamhet kan mätasi statens stöd till den — och det är väl vad det här svaret ger prov på. Det finns inget löfte om statsbidrag i svaret, men jag kommer att med stort intresse följa den fortsatta beredningen av statsbidrag till barnomsorg. Och, som sagt, kravet på statsbidrag till deltidsförskola och öppen förskola står kvar.

Herr talman! Jag vet av erfarenhet att det är kommuner med hög kvinnlig förvärvsfrekvens som gynnas av det statsbidrag som går till barnomsorg, eftersom dessa kommuner som regel har en väl utbyggd barnomsorg. Slår man ut statsbidraget per barn över landet, så finner man att den största andelen går till just dessa områden. Den lägsta andelen går till de kommuner som har låg kvinnlig förvärvsfrekvens. Jag tycker att det är solidariskt att man fördelar dessa medel på ett rättvist sätt så att de, såväl sig göra låter, går till alla barn. Därvidlag har just statsbidraget till deltidsförskolan och den öppna förskolan sitt berättigande.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

Herr talman! De små och svaga har alltid svårt att göra sin röst hörd, och så har det väl varit även i detta fall. Den förra regeringen beaktade äntligen de behov som föreligger i dessa kommuner, och det är med beklagande som vi ser att den regeringens förslag inte kommer att genomföras. Jag sätter inte så stort hopp till att den här regeringen skall ha ett öra över för att lyssna på just de här problemen, men kanske jag ändå genom att peka på dem kan få Sten Andersson att slåss för också de här bitarna i det nya statsbidragssystem som skall utvecklas.
Det sovjetiska ”ubåtsbesöket” i Karlskrona skärgård förra hösten ådrog sig stort intresse men också stora kostnader för de svenska skattebetalarna. Enligt nu gjord redovisning har Sovjet betalat ersättning för dessa kostnader. Anser statsrådet att Sovjet har betalat vad man verkligen borde betala?
Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag anser att Sovjetunionen har betalat vad man verkligen bort betala av kostnaderna till följd av den sovjetiska ubåtens grundstötning i Karlskrona skärgård förra hösten. Det krav som framställdes mot Sovjetunionen avsåg ersättning för sådana kostnader som kunde hänföras till bärgning, bogsering, sjövärdighetsbesiktning, lotsning och miljöskyddsfrågor. Innan den dåvarande regeringen överlämnade kravet till de sovjetiska myndigheterna togs informella kontakter med de socialdemokratiska och moderata partiledningarna. Jag har ingen grund för att ifrågasätta den förutvarande regeringens handläggning av ärendet. Mitt svar på frågan är följaktligen ja.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan var den redovisning som har gjorts av vad svenska staten har erhållit i ersättning av Sovjetunionen för bärgningskostnaderna i samband med grundstötningen i Karlskrona skärgård. Det är totalt 1,6 milj.kr. — eller för att vara exakt 1 598 670 kr. Den summan tycks löjligt låg i förhållande till de massiva insatser som gjordes av svenska myndigheter i samband med det sovjetiska ”flottbesöket” i Karlskrona skärgård. Direkt efter bärgningen uttalade sig vissa myndighetsföreträdare om en summa på ca 5 milj.kr., vilken även den av andra bedömare tycktes låg i förhållande till insatserna. Det måste vara förenat med stora kostnader att dra samman stora förband flottenheter, kustbevakning, lotsbevakning, upprättande av högkvarter etc. Den här övningen var oplanerad, oanmäld och överraskande, och den kan inte räknas in i några ordinarie anslag. Enligt uppgifter som jag har tillgång till sades det vid gemensamma överläggningar mellan företrädare för försvarsdepartementet, utrikesdepartementet, försvarsstaben och generaltullstyrelsen att begärda 1,6 milj.kr. var absolut oomtvistliga kostnader. Min fråga blir då: Vilka av de kostnader som diskuterades ansågs vara ”omtvistliga” och hur stora var de? För vem var de ”omtvistliga”? Vid mera normala grundstötningar brukar det bli ganska stora bärgningskostnader. Det finns ingen som helst anledning att bjuda ryssarna på några kostnader i detta sammanhang. Man kan göra jämförelsen med vad det kostar när en svensk fiskebåt uppbringas efter att av misstag ha förirrat sig in på sovjetiskt farvatten. Det brukar bli ganska höga kostnader i det sammanhanget. I svaret stöder sig försvarsministern på att det var den mittenpartistiska minoritetsregeringen som ställde kravet på ersättning efter kontakter med socialdemokrater och moderater. Det rättfärdigar på intet sätt den undfallenhet som visas gentemot ryssarna.

Herr talman! Den dåvarande regeringen, mittenregeringen, krävde och fick av Sovjetunionen i ersättning, precis som Wiggo Komstedt säger, 1598 000 kr. Jag kan också vitsorda att vissa kostnader inte togs med i räkningen till Sovjetunionen. Således ansågs att försvarsmaktens kostnader för höjningen av beredskapen borde bestridas med egna medel. Enligt min mening är ersättningsfrågan numera avförd från dagordningen. Om Wiggo Komstedt vill kritisera det svenska agerandet, kan jag inte förstå att jag är den som i så fall skall vara måltavla för kritiken. Jag kan rimligen inte svara för min företrädares ämbetsåtgärder. Om det händelsevis skulle vara så, att vi så här i efterhand tycker att ersättningsbeloppet var för litet, är det ändå helt uteslutet att nu komma med ytterligare krav.

Nr 34 Herr talman! Jag kan säga försvarsministern att min måltavla hade varit Torsdagen den densamma även om det hade varit någon annan än Börje Andersson som 25 november 1982 suttit i försvarsdepartementet. Det råkar emellertid vara Börje Andersson som är måltavla just nu, efter valet den 19 september, och därför har det blivit Om förbud mot på detta sätt. import av virke Jag anser att det finns anledning att som enskild ledamot kritisera de som behandlats felaktigheter som görs oavsett vem det är som styr. Det kan finnas anledning med klorfenolmeatt fråga vad Börje Andersson anser i den här frågan, även om det nu går att — del skylla på en annan regering. Ser man saken på det sättet, betyder det ju, att om vi får snabba regimskiften i Sverige, kan man klara sig undan det mesta här i världen — ett nytt statsråd behöver i så fall inte bry sig om vad som har hänt tidigare. Vore det ändå inte skäl att ta betalt av ryssarna, så att staten kan betala den bärgningslön till Karlshamns kommun som kommunen har begärt. Såvitt jag vet har vi här en olöst konflikt. Kommunen fick den oerhört stora summan 7 527 kr. för sina insatser. Det vore ju bättre att vara litet tuff mot ryssarna än att vara det mot Karlshamn kommun. Den sovjetiska nationens grova övertramp vid spionbesöket i Blekinge skärgård var tillräckligt kränkande för den svenska nationen. Det fattas bara att svenska skattebetalare också skall bjuda ryssarna på bärgningskostnaderna. Herr talman! Jag kan inte heller undanhålla kammarens ledamöter uppgiften om på vilket konto som ersättningen från Sovjet har förts. Den har förts på kontot Övriga inkomster av statens verksamhet. Sannerligen en konstig verksamhet!

Herr talman! John Andersson har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser att vidta några åtgärder för att förbudet mot klorfenolmedel inte skall kringgås genom import. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Beslutet att återkalla registreringarna för samtliga klorfenolhaltiga bekämpningsmedel togs sedan undersökningar visat att användningen medförde allvarliga hälsooch miljörisker. Betydande risker föreligger bl.a. när behandlat virke förbränns samt när virket vidarehanteras vid sågverken. Svenska träindustriarbetareförbundet har nyligen i en skrivelse till regeringen föreslagit att åtgärder vidtas mot import av virke som behandlats med i Sverige förbjudna bekämpningsmedel. Skrivelsen behandlas f.n. i jordbruksdepartementet. Det är angeläget att förhindra att hanteringen med klorfenolbehandlat 2 virke medför risker för hälsa och miljö. De problem, bl.a. i arbetsmiljön, som motiverade förbudet mot ifrågavarande bekämpningsmedel föreligger också vid vidareförädling av importerat virke. Jag avser därför att uppdra åt berörda myndigheter att föreslå lämpliga åtgärder för att förbudet mot klorfenolmedel inte skall kunna kringgås genom import.

Herr talman! Redan 1979 förbjöd naturvårdsverkets produktkontrollnämnd klorfenoler som impregneringsmedel. Sedan dess har bl.a. Träindustriarbetareförbundet krävt stopp för en import som i stället sker av sådant virke. Enligt den uppgift jag har fått har man i år importerat ca 150 000 m? impregnerat virke från Finland. Det har nyligen kommit nya undersökningar som visar samband mellan hanteringen av detta virke och cancer. Bl. a. har Lennart Hardell i Umeå kommit fram till att sågverksarbetare som andas in klorfenoldamm löper sex gånger större risk än andra att få cancer i näshålor och bihålor. Då är det ju nödvändigt att förbudet inte kan kringgås genom import. Jag tänker inte orda mera utan vill tacka jordbruksministern för svaret. Tacket är i dubbel bemärkelse — det var ett rakt och konkret och ur min synpunkt bra svar att den här importen inte skall fortsätta.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om jag i en kommande proposition är beredd att föreslå Nyköping som lokaliseringsort för statens energiverk. F.n. bereds frågan om energiverkets organisation och lokalisering i regeringskansliet med sikte på att förslag i frågan skall redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om svaret var skäligen tunt. Men jag fick åtminstone det beskedet att det eventuellt kommer ett förslag om lokaliseringen av energiverket och att det förslaget eventuellt kommer i budgetpropositionen. Med kännedom om hur långt budgetpropositionsarbetet vid den här tidpunkten på året borde vara framskridet i departementet antar jag att energiministern har ganska klart för sig var en sådan lokalisering skulle vara lämplig. Om hon inte har det, är det kanske något förvånande med tanke på de mycket bestämda uttalanden som hennes partikamrater på Sörmlandsbänken gjorde här i våras innan vi den gången voterade om lokaliseringen. Som framgått av min fråga föreslog centerpartiet en lokalisering till Nyköping. De socialdemokratiska ledamöterna från Sörmland sade då att det allra säkraste sättet att få en lokalisering till stånd just till Nyköping var att vid den tidpunkten avstå från att rösta för det förslaget, därför att man vid en eventuell kommande socialdemokratisk valseger skulle kunna vara säker på att nu kommer det socialdemokratiska partiet att se till att energiverket lokaliseras dit. Även om så nu skulle vara fallet har jag naturligtvis all respekt för att man inte i förväg kan och bör offentliggöra allt som står i en kommande budgetproposition, men vissa uppgifter är ju av den karaktären att det är till fördel om man redan på ett tidigt stadium ger besked också i sakfrågan. För den kommun som skall ta emot energiverket — jag utgår fortfarande ifrån att det är Nyköping — är det viktigt att få ett besked nu. Tiden till den 1 juli 1983 är redan kort och blir ännu kortare om man skall vänta till januari då budgetpropositionen avlämnas. Min följdfråga till statsrådet är alltså: Vore det inte till fördel för den blivande värdkommunen att nu få ett besked?

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har — med hänvisning till den stora platsbristen vid allmänna häktet i Helsingborg — frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att anhållna och häktade inte skall behöva placeras i de för berusade personer avsedda cellerna. En ökande tillströmning både till allmänna häkten och till kriminalvårdsanstalter har medfört att kriminalvårdsstyrelsen tidvis tvingats att placera häktade personer i de aktuella cellerna. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. För att förbättra situationen har kriminalvårdsstyrelsen tidigare under hand fått tillstånd att använda 16 platser i polisarresten i Landskrona för anhållna och häktade. Avsikten är att dessa platser, som skall börja användas under nästa månad, t. v. skall utgöra ett självständigt häkte i kriminalvårdens Malmöregion. Dessutom har regeringen i dag beslutat medge kriminalvårdsstyrelsen att ta i anspråk 16 platser i polisarresten i Värnamo. Dessa platser skall utgöra en avdelning av häktet i Jönköping. Det kommer emellertid fortfarande att vara ett stort underskott på häktesplatser i södra Sverige. På litet längre sikt kan problemet till en del lösas, bl.a. genom tillkomsten av ett nytt polishus i Trelleborg, som också skall innehålla ett allmänt häkte med 35 platser. Detta häkte beräknas kunna tasi bruk i slutet av år 1984. När den nya lokalanstalten i Kristianstad öppnas under sommaren 1984, kan vid behov den gamla anstalten, som har 41 platser, övergångsvis användas för häktade personer. F. n. projekteras ett nytt polishus i Malmö med 60 platser för häktade.

Herr talman! Under några sommarmånader går det svenska rättsväsendet — liksom mycket annat i vårt land — närmast på sparlåga. När rättsväsendet drar på för fullt efter semestern blir det närmast kaos för kriminalvården. Varje år är tyvärr överbeläggningen ett faktum. I år tycks det vara värre än vanligt, åtminstone sett från sydsvensk horisont. Jag föreställer mig att det tyvärr är ganska likartat landet över. I häkteceller sitter alltså dömda människor och väntar på anstaltsplacering, och i fylleceller tvingas man sätta in anhållna och häktade. Icke dömda måste man alltså förvara ibland upp till någon vecka, i dessa celler, som är avsedda för att ta emot berusade personer i maximalt åtta timmar. Trycket på kriminalvårdens anstalter är starkt, och jag tror tyvärr att det kommer att öka. Som politiker måste vi kanske välja väg. Vi kan bygga fler anstalter och fler häkten. En del är ju på gång, det visar justitieministerns svar, men varje nybygge kostar mycket pengar. Vi kan också sänka straffen. Det finns en del utredningar som grubblar över hur man skall klara av det. Tankarna på alternativ till fängelsestraff är väl förankrade bland stora delar av allmänheten — och det bör ju strafformerna vara. Tyvärr är det mycket svårt att finna alternativ i vårt samhälle. Vi kan också skicka ut folk från fängelserna i snabbare takt. Obligatorisk frigivning efter halva strafftiden heter det receptet. Jag har läst någonstans att justitieministern har tagit inititativ till detta, och det tycker jag är mycket bra. Tyvärr finns det dock alltid ett problem i andra änden, nämligen att domstolarna efter hand skärper straffen. Man har gjort försök i andra länder, och det har då efter ett halvt år visat sig att domstolarna i stället har höjt straffen. Vi kanske också kan diskutera den brännande frågan om fängelse är det bästa straffet för rattfylleri. Men det är en oerhört inflammerad fråga. Jag föreställer mig dock att det kan finnas alternativ som i sig själva faktiskt kan vara betydligt bättre samtidigt som de behåller den allmänpreventiva effekten. Slutligen skulle vi kunna ifrågasätta om man inte anhåller och häktar människor litet för mycket och litet för slentrianmässigt. Jag föreställer mig att man skulle kunna vinna många platser med en annan praxis. Jag tackar justitieministern än en gång för svaret på min fråga. Det löser Helsingborgs och södra Sveriges problem på området, men det återstår mycket att göra. Som politiker måste vi snart vara beredda att välja väg.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig om jag kommer att hjälpa Om alternativ jordbrukare och deras anställda till annan sysselsättning, om de på grund av — sysselsättning för bristande lönsamhet tvingas lägga ner sina jordbruk. ägare till olönsam Vad beträffar jordbrukspolitiken ber jag att få hänvisa till jordbruksmima jordbruk nisterns anförande här i kammaren den 18 november. Jordbruksministern meddelade då att regeringen avser att tillsätta en utredning som bl.a. skall se över hur den ekonomiska utvecklingen under senare år påverkat jordbrukets betydelsefulla roll för vår livsmedelsförsörjning. Denna översyn kommer att göras i enlighet med regeringens uppfattning att jordbruket skall bedrivas så rationellt att konsumenterna får livsmedel av god kvalitet till rimliga priser, samtidigt som de som arbetar inom jordbruket får en standard som är likvärdig med jämförbara grupper. Jordbrukets lönsamhetsproblem kommer således att behandlas i detta sammanhang. Beträffande alternativ sysselsättning för de människor som är sysselsatta vid jordbruksenheter som kan komma att läggas ner, gäller samma regler som för andra i motsvarande situation. Arbetsmarknadspolitikens alla resurser står öppna för dem på samma villkor som för andra grupper. Vidare bör uppmärksammas de möjligheter som finns till kombinationssysselsättning vid olönsamma jordbruksenheter eller etablerande av ny verksamhet. För sådan verksamhet i glesbygden finns möjligheter att erhålla stöd till investeringar om dessa ökar eller förbättrar sysselsättningsmöjligheterna. Som exempel på sådana verksamheter som tidigare erhållit glesbygdsstöd kan nämnas fiskodling, handelsträdgård, reparationsverksamheter, snickeri, sågverk och uthyrningsstugor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har aktualiserat denna därför att jag tycker att det är angeläget med en principiell diskussion. Den tillkom med anledning av ett uttalande av Stig Malm som tyder på att det finns grupper i det svenska samhället som skulle vilja ytterligare pressa ned det svenska jordbrukets volym och även antalet sysselsatta i jordbruket. Problemen på arbetsmarknadspolitikens område är inte enkla. Sysselsättningen inom jordbruket har under en lång följd av år varit kraftigt sjunkande. Vi har fått en väldig ökning av effektiviteten. Vi har ett av de effektivaste jordbruken i världen. Det finns undersökningar som visar att endast det holländska jordbruket har en högre effektivitet än det svenska. Detta har också lett till vissa överskottsproblem. Sysselsättningsutvecklingen inom varuproduktionen totalt visar emellertid nu samma sjunkande tendens. Studerar vi den totala sysselsättningen, inkl. den offentliga sektorn, kan vi konstatera att vi inte längre har den tillväxt som 25 vi under en lång följd av år har varit vana vid. Det innebär att vi måste notera att det ordinarie arbetslivet inte längre tycks räcka till för att ge alla full sysselsättning. Ändå tror jag att vi är överens om att målsättningen är full sysselsättning, arbete åt alla. Om inte det ordinarie arbetslivet räcker till, måste vi sätta in särskilda åtgärder. Vi måste kanske upprätthålla sysselsättning inom områden som ligger litet utanför det som är fullständigt lönsamt. För sådan verksamhet skulle jag vilja sätta upp tre kriterier. För det första: Sådan verksamhet skall vara meningsfull, både ur individens och ur samhällets synpunkt. För det andra: Den skall om möjligt ge en positiv nationalekonomisk effekt, i varje fall vara så litet tyngande som möjligt. För det tredje: Den skall vara framtidsinriktad, dvs. kunna ta tagi problem som vi möter litet längre fram. Jag vill fråga statsrådet: Kan vi vara överens även om dessa kriterier? Vilka verksamheter kan i så fall öka sysselsättningsområdet? Det var f. ö. en del av min ursprungliga fråga som jag inte fick svar på.
Herr talman! Det är ganska intressant att konstatera att Karl Erik Olsson här gör den bedömningen att de senaste årens ekonomiska utveckling har varit otillfredsställande och att sysselsättningsutvecklingen i vårt land också är otillfredsställande. Det är om något en klarsynt bedömning av vart den ekonomiska politik som har bedrivits under de sex borgerliga åren har lett. Det är också det som är grunden till den ändrade politik som den socialdemokratiska regeringen nu försöker genomdriva. Vi har som målsättning full sysselsättning, arbete åt alla. Därför har vi också, till skillnad från de partier som tidigare har varit i regeringsställning, satsat mycket stora resurser på att bekämpa arbetslösheten — resurser som de borgerliga inte vill vara med på att satsa, när vi tidigare här i kammaren föreslog dessa åtgärder. Vi har bl.a. lagt fram ett sysselsättningspolitiskt program för att kortsiktigt klara av åtgärderna. Vi har lagt fram ett investeringsprogram som omfattar områdena trafik, kollektivtrafik, energi och byggande. Som svar på den fråga som Karl Erik Olsson upprepade kan jag säga att detta investeringsprogram ger en antydan om var vi tror att det finns framtida möjligheter, alltså bl.a. inom energiområdet. När det gäller jordbrukets roll hänvisar jag till den diskussion som har förts tidigare här i kammaren om liknande frågor, då jordbruksministern har gett utförliga svar och också motiverat den nya jordbrukspolitiska utredning som vi tillsätter.
Herr talman! När jag säger att sysselsättningsläget i Sverige är otillfredsställande är det bara ett konstaterande av att så är fallet. Vi vet att detta problem inte uppkom på grund av den gamla regeringens agerande. Det är snarare ett problem som finns i hela västvärlden och som Sverige dess bättre Nr 34 har klarat något så när hyfsat. Torsdagen den Jag fick till viss del svar på min fråga, och det tackar jag för. Energiområdet 25 november 1982 är mycket viktigt. Totalt sett anser jag ändå att det är angeläget att vi studerar de saker som jag tidigare nämnde, bl.a. betydelsen av att vi får en positiv Om alternativ nationalekonomisk effekt. Visserligen förlorar vi litet på exporten av sysselsättning för jordbrukets överskott, men inte ur nationalekonomisk synpunkt, eftersom ägare till olönsamkostnaderna för insatsvarorna, som är importerade, aldrig kommer upp till ma jordbruk exportprisets nivå. Vi får alltså ett nationalekonomiskt netto. Den andra punkten som jag nämnde tidigare, om framtidsinriktningen, vill jag ta upp ytterligare en gång. Det är sannolikt att de areella näringarna jordbruk och skogsbruk — och kanske vattenbruk — kommer att få en större roll i takt med att vi inte längre har tillgång till de ändliga resurser som vi haft och vant oss vid att ha. Det gäller inte bara livsmedel. Det gäller också energi, som statsrådet själv var inne på. Det gäller fiberförsörjningen för tekoindustrin, byggnadsindustrin etc. Det gäller fytokemin, att skaffa fram råvaror till den kemisk-tekniska industrin. I detta läge är frågan om vi inte bör se till att inte pressa ned jordbrukets volym ytterligare. Jag vill fråga statsrådet: Är det inte vettigt att i stället försöka hålla denna nivå uppe med tanke på framtiden?
Herr talman! När det gäller frågor om jordbruket ber jag att få hänvisa till den diskussion som tidigare förts här i kammaren. Om Karl Erik Olsson har ytterligare frågor beträffande jordbrukspolitiken är det kanske lämpligare att ställa dem till jordbruksministern.
Herr talman! Jag har ställt den här frågan till arbetsmarknadsministern av det skälet, att detta är en övergripande fråga om vilka näringar som skall klara sysselsättningsproblemen i framtiden. Det är alltså inte en jordbrukspolitisk debatt jag önskar föra. Men vi måste försöka bilda oss en helhetsuppfattning när det gäller inom vilka sektorer av de producerande näringarna och vilka sektorer totalt som vi kan skapa ökad sysselsättning. Det är min förhoppning att arbetsmarknadsministern verkligen är beredd att ta tag i dessa problem, även om de gäller jordbruket, och inte skjuter dem ifrån sig.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag är beredd att redovisa regeringens uppfattning om industrisysselsättningens utveckling. Den svenska ekonomin har under senare hälften av 1970-talet och början av 1980-talet utvecklats synnerligen ogynnsamt. Produktionen har vuxit långsammare än tidigare i alla sektorer. Industriproduktionen är nu tillbaka på 1972 års nivå. Vår industriella produktion har således stått stilla under ett helt decennium. Den svenska industrin ger inte längre den tillräckliga basen för det välstånd vi byggt upp. I den strategi för ökad tillväxt, höjd sysselsättning och rättvis fördelning som regeringen har börjat genomföra är huvuddragen därför, att industrins konkurrenskraft måste förbättras, investeringarna öka och den privata konsumtionen hållas tillbaka. Såväl när det gäller att höja sysselsättningen som att stimulera investeringarna är industriproduktionens utveckling helt avgörande. Det är då viktigt att konstatera att en industriell expansion, bl.a. med hänsyn till produktivitetsutvecklingen, inte nödvändigtvis behöver medföra ett ökat antal industrisysselsatta. Med en fortsatt rationalisering och automatisering inom industrin framstår det snarare som mindre troligt att industrisysselsättningen på lång sikt kommer att växa. Genom regeringens insatser kommer dock industriproduktionen att öka. Detta stimulerar också sysselsättningen och motverkar den utslagning som den föregående regeringens politik medförde. Därmed skapas också utrymme för ökad sysselsättning i andra sektorer. Industrisysselsättningen har minskat med 130 000 personer sedan 1976, medan sysselsättningen i den offentliga sektorn har ökat med över 250 000 personer. Den kommunala sektorn svarar för nästan hela denna ökning. Behovet av arbetsinsatser kommer även framöver att vara stort inom den offentliga sektorn, bl.a. av det skälet att det inte alltid är möjligt eller Önskvärt att rationalisera arbetet, exempelvis inom vården. Det gäller nu att återuppta arbetet med att bygga ut och förbättra omsorgen om barnen och de äldre. Regeringen kommer att medverka till en balanserad tillväxt av den offentliga sektorn. För att klara detta måste industriproduktionen vara tillräckligt stor, om Sverige med egna resurser skall kunna betala sin välfärd.

Herr talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var det uttalande som arbetsmarknadsministern gjort i en längre intervju i TCO-Tidningen om att det inte är nödvändigt att öka antalet anställda inom industrin. Enligt min mening råder ett motsatsförhållande mellan detta uttalande och innehållet i regeringsförkla ringen, där man anger att det på sikt finns förutsättningar för ökad industrisysselsättning. Av arbetsmarknadsministerns svar här i dag framgår att det med fortsatt rationalisering och automatisering inom industrin snarare framstår som mindre troligt att industrisysselsättningen på lång sikt kommer att växa. Det är naturligtvis positivt att arbetsmarknadsministern är välvilligt inställd till industrisysselsättningen. Välvillighet i sig ökar emellertid inte antalet jobb. Vad som behövs är konkreta verklighetsförankrade åtgärder. Vi vet att nyföretagandet spelar en helt avgörande roll för antalet nya jobb i industrin. Genom ökade skatter och arbetsgivaravgifter motverkar regeringen enligt min uppfattning nyföretagandet. En sådan politik ger färre, inte fler, industriarbetstillfällen. Regeringen skärper beskattningen av förmögenheter. För industrins del försvårar detta generationsskiften i familjeföretagen och minskar de redan dåliga ekonomiska överlevnadsmarginaler som finns i många företag. En sådan politik ger enligt min uppfattning också färre jobb. Därför tror jag att det är nödvändigt att regeringen tänker om och för en politik som gagnar företagsverksamheten och då inte minst de mindre och medelstora företagen. Därmed skapas förutsättningar för industrisysselsättning. Arbetsmarknadsministern har kritiserat de icke-socialistiska regeringarna för att industrisysselsättningen har minskat. Nu när socialdemokraterna har tagit över regeringsansvaret tycks man, enligt vad som framgår av svaret, acceptera en minskning av industrisysselsättningen. Låt mig få citera vad Anna-Greta Leijon sade från riksdagens talarstol den 1 april i år: ”Jag skulle vilja påstå att det är helt nödvändigt att vi får en vändning när det gäller industrisysselsättningen.” Anna-Greta Leijon säger också i sitt svar här i dag: ”Det gäller nu att återuppta arbetet med att bygga ut och förbättra omsorgen om barnen och de äldre.” Vi vet att den största utbyggnaden har skett under de sex senaste åren. Jag skulle därför vilja ställa en följdfråga: Är Anna-Greta Leijon beredd att fullfölja utbyggnaden på den offentliga sektorn i samma takt som under de senaste åren för att därmed bidra till att klara den totala sysselsättningen?
Herr talman! Det var synd att Arne Fransson i sin fråga inte talade om vilken tidning han avsåg när det gällde intervjun, för i så fall hade jag kanske kunnat läsa på. Jag trodde det var fråga om en annan intervju än den Arne Fransson nu åberopar. Jag har läst den intervju jag trodde avsågs men inte funnit de uttalanden som Arne Fransson antydde i sin fråga att jag hade gjort. Jag har inte någon möjlighet att kontrollera alla intervjuer som görs eller läsa igenom och godkänna varje formulering. Artikeln i TCO-Tidningen har jag uppriktigt sagt inte hunnit läsa. Men det är ju inte detta utan sakfrågan som är det intressanta. Där vill jag hålla med om vad Arne Fransson säger, att välvillighet inte ökar antalet jobb. Detta tycker jag de senaste årens politik ger väldigt klara belägg för. Var det inte så, när de borgerliga regeringarna kom till, att det var just en välvillighet mot industrin man visade upp? Man talade vackert om att det skulle bli ett helt annat företagsklimat, bara de borgerliga kom till makten. Det var välvilja. Men de konkreta åtgärderna saknades, och det är detta vi nu ser resultatet av. En industriproduktion som har stått stilla i tio år, att sysselsättningen inom industrin har minskat med över 40 000 personer de två senaste åren — det är effekten av borgerlig välvilja utan konkreta insatser. Socialdemokratin lägger nu om denna politik med devalveringen, sysselsättningspaketet och investeringsprogrammet, som kommer att ge svensk industri bättre förutsättningar än tidigare. Herr talman! Så några ord, på den halva minut jag har kvar, om sysselsättningen. Det är skillnad mellan att bedöma industrisysselsättningen på lång sikt och på kort sikt. Det var det jag försökte göra i mitt svar. På lång sikt kan vi vänta oss rationaliseringar som gör att vi inte kan klara någon nämnvärd ökning av sysselsättningen. På kort sikt måste vi motverka den förödande nedgång i industrisysselsättningen som skett de senaste åren.
Herr talman! Jag tog för givet att arbetsmarknadsministern var införstådd med vilken stor intervju jag åberopade. Det framgår klart på tre sidor i TCO-Tidningen.

Det har ju varit en huvuduppgift för de icke-socialistiska regeringarna att förbättra konkurrenskraften. Och vi har lyckats; vi har återtagit förlorade marknadsandelar. Därför är det naturligtvis viktigt och angeläget att se till att situationen för svensk industri inte försämras. Men jag ser en risk för detta, när man nu gör nya pålagor i form av höjda arbetsgivaravgifter, när man höjer kostnadsläget genom förmögenhetsbeskattning osv. Det tror jag inverkar negativt för industrin och sysselsättningen. Anna-Greta Leijon nämnde också devalveringens effekter. Jag tror att man skall vara försiktig med att ta ut några segrar i förskott när det gäller devalveringen. Låt oss vänta och se vad den ger. Jag är inte övertygad om att den kommer att ge det resultat som Anna-Greta Leijon m.fl. tror. Men det är naturligtvis att hoppas att den skall ge ett positivt resultat. Låt mig så, allra sist, säga att jag inte fick något svar på min fråga om utbyggnaden av den offentliga sektorn, eftersom Anna-Greta Leijon i sitt svar angrep de tidigare regeringarna för att inte ha varit så aktiva på det här området som de borde ha varit.
Herr talman! Arne Fransson talar om de borgerliga årens politik och Torsdagen den försöker beskriva dem i ordalag som om man hade gjort stora insatser för den 25 november 1982 svenska industrin. Han säger att man har återtagit förlorade marknadsandelar. Men det är ju inte på det sättet. Om en landsom Sedan början av 1970-talet har svensk industri förlorat 25 96, en fjärdedel, fattande blodgivarav sina marknadsandelar. Det är ju därför som den socialdemokratiska regeringen, på den korta tid vi har haft, har satt in så stora resurser för att öka den svenska industrins möjligheter till utvidgad produktion både för hemmamarknaden och för exportmarknaden. Vi har inte, som tidigare borgerliga regeringar, uppgett att devalveringen skulle ge ett visst antal personer sysselsättning. Vi vet att det är svårt att exakt beräkna vilka effekter devalveringen kommer att få på sysselsättningen. Men devalveringen tillsammans med andra åtgärder som vi har vidtagit kommer att vända den negativa utveckling som vi haft under de senaste åren, under de borgerliga åren, och som har inneburit att den svenska industrins läge har försämrats katastrofalt — två år i rad minus 40 000 sysselsatta i industrin.
Herr talman! När det gäller industriutvecklingen i vårt land kan man naturligtvis säga att om socialdemokraterna hade suttit kvar i regeringsställning efter 1976, skulle det ha inneburit — det är jag övertygad om, med tanke på den politik som man då förde — att vi hade tappat ännu mer av marknadsandelar och att vi inte hade befunnit oss i den situation som vi i dag befinner oss i. Det torde vara helt klart. Därför är vi också rädda för att den politik som socialdemokraterna kommer att föra skall innebära att man i vissa avseenden återgår till den politik som fördes i början av 1970-talet. Det tror jag skulle vara väldigt negativt för svensk industri och för industrisysselsättningen. Anna-Greta Leijon medgav att det är svårt att mäta effekterna av devalveringen. Det är också svårt att vända den negativa utvecklingen när det gäller sysselsättningen. Det var ju mot bakgrund av uttalandet, att det kanske inte var nödvändigt att öka antalet sysselsatta i industrin, som jag tyckte att det fanns anledning att ta upp den här frågan i kammaren.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en landsomfattande kampanj för att uppnå en självförsörjning med blod i Sverige. 31 Av en kartläggning som styrelsen för teknisk utveckling redovisat i år framgår att de flesta landsting anser att blodtillgången är tillfredsställande för sjukvårdens direkta behov. För att täcka hela behovet av blodplasma för industriellt framställda blodprodukter, exempelvis albumin, gammaglobulin och preparat för blödarsjuka, måste emellertid import av blodplasma ske. Tillgången på svensk blodplasma har dock förbättrats avsevärt under senare år. KabiVitrum, som är det svenska företag som tillverkar dessa blodprodukter, har redovisat en ökning av svensk blodplasma av den högsta kvaliteten från 3 ton år 1975 till 13 ton år 1981. Under år 1982 räknar man med att få tillgång till 23 ton sådan blodplasma. Sverige hade år 1980 ca 200 000 registrerade blodgivare. Antalet aktiva blodgivare varierar dock mellan olika landsting — från 13 till 39 blodgivare per tusen invånare. Uppsala läns landsting ligger högst. Inom detta landstingsområde har omfattande insatser gjorts i vad gäller både blodgivarrekrytering, utveckling av metoder som innebär ett effektivare utnyttjande av lämnat blod och samordning mellan blodcentralerna inom sjukvårdsregionen. STU har beräknat att antalet blodgivare skulle behöva öka med ca 25 96 för att vi skulle bli självförsörjande med högkvalitativ blodplasma. En kampanj för att uppnå detta förutsätter att de nya givarna kan tas emot vid blodcentralerna. För att klara detta krävs betydande investeringar vid flertalet blodcentraler i vad gäller personal, lokaler och utrustning. Om en riksomfattande blodgivarkampanj sätts i gång utan att man avvaktar en sådan resursförstärkning, kan resultatet bli att motiverade människor inte kan tas emot på rätt sätt, vid rätt tidpunkt eller kanhända inte alls. Bevikelsen skulle med säkerhet bli stor i sådana fall, och de nya blodgivarna skulle kanske gå förlorade för all framtid. Vad jag nu har sagt talar inte emot lokalt arrangerade blodgivarkampanjer. Att sådana kampanjer anordnas med jämna mellanrum är en förutsättning för att man skall kunna bibehålla och öka blodgivarkåren. Den både ekonomiskt och medicinskt riktiga vägen för att nå en fullständig inhemsk plasmaförsörjning torde i längden vara att utnyttja tillgängligt blod på ett effektivare sätt. I modern transfusionsteknik har man börjat gå ifrån behandling med helblod. I stället delas den givna blodenheten upp i ett antal komponenter som kan komma olika patienter till godo, s.k. komponentterapi. Vid en konsekvent användning av en sådan terapi skulle behovet av högvärdig plasma kunna tillgodoses utan någon större ökning av antalet blodgivare. Inom STU har därför frågor som sammanhänger med komponentterapin fått hög prioritet. STU:s insatser på området torde också ha bidragit till en snabbare spridning av komponentterapin i Sverige under de senaste åren. WHO har uppmanat medlemsländerna att försöka bli självförsörjande med blodplasma. Jag anser att Sverige bör arbeta målmetvetet i denna riktning. Handeln med blodplasma från u-länderna är i dag ett mindre problem. Det råder överskott på plasma på världsmarknaden. Överskottet är i huvudsak betingat av en inhemsk överproduktion i USA. Att endast obetydliga mängder plasma kommer från utvecklingsländerna framkom vid Nr 34 Beredskapsaspekten vid avspärrning är naturligtvis viktig. Det torde dock Om en landsominte vara någon större svårighet att i en sådan situation motivera det svenska fattande blodgivarfolket till ökad blodgivning. Av vad jag har sagt framgår att tillgången på blodplasma har ökat väsentligt under senare år och att denna ökning väntas fortsätta. Nya metoder har också utarbetats för tappning av blodplasma och framställning av blodkomponenter som innebär en bättre hushållning med blod. Lokala blodgivningskampanjer arrangeras och bör enligt min mening utnyttjas i större utsträckning. Sådana kampanjer anser jag vara att föredra framför riksomfattande kampanjer, eftersom de kan anpassas bättre till de resurser som står till förfogande. Jag vill här också understryka att det är angeläget att bredaste möjliga samverkan kommer till stånd inom plasmaförsörjningsområdet mellan sjukvårdshuvudmän, berörda läkare, socialstyrelsen, KabiVitrum och STU.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Tyvärr kom det mig till handa först för en dryg timme sedan, vilket gör att jaginte kunnat analysera det på det sätt som jag hade önskat. Enligt reglerna skulle jag ha fått svaret i går. Detta är inte något som jag lägger statsrådet till last. Sådana här missöden kan naturligtvis inträffa, och det är ingenting att göra åt. Men i annat fall hade jag kanske på ett mera fylligt sätt kunnat kommentera svaret. Bakgrunden till min interpellation är att Sverige fortfarande har ett betydande utlandsberoende när det gäller blodförsörjning. Det är beklagligt ur flera synpunkter — naturligtvis ur beredskapssynpunkt men också, tycker jag, med hänsyn till kravet på en internationell solidaritet. Beredskapsskälet talar för sig självt. Visserligen är det riktigt som statsrådet Sigurdsen säger, att vi kan räkna med att få fler villiga blodgivare i en krissituation. Men då gäller det att också ha en kapacitet uppbyggd för att kunna ta hand om det hela på ett riktigt sätt, för det går kanske inte alltid att ordna detta så snabbt. Därför är det naturligtvis bättre om vi redan från början har ett system som innebär att vi är självförsörjande på blodområdet. När det gäller den internationella solidariteten tycker jag att Sverige är ett sådant land som borde kunna klara sin egen blodförsörjning. Hälsotillståndet ligger på en hög nivå, och vi har stora tekniska och medicinska förutsättningar för att klara den. Vi borde alltså inte behöva tära på världsmarknaden. Visserligen är det riktigt som statsrådet säger, att det f. n. är ett överskott på världsmarknaden och att det inte kommer särskilt mycket blod från u-länderna till de rika länderna. Men detta är vanskligt att lita på. Sådana här 3 3 Riksdagens protokoll 1982/83:34-37 överskottssituationer kan förändras relativt snabbt, och vi måste ju se frågan i ett långsiktigt perspektiv. Det rimliga måste dessutom vara att u-länderna snarare är nettoimportörer än nettoexportörer av blod. Hälsotillståndet i u-länderna gör det motiverat att de får ett stöd från de rika länderna. De behöver bygga upp sin sjukvårdsapparat och måste alltså kunna öka sin användning av blodplasma. Samtidigt kan det just på grund av deras hälsotillstånd vara svårare för dem att få fram högvärdigt blod av inhemska donatörer. WHO har rekommenderat sina medlemsländer att bli självförsörjande med blod. Att Sverige inte uppfyller kravet enligt den rekommendationen från Världshälsoorganisationen tycker jag är mycket beklagligt mot den bakgrund jag har redovisat. Vi borde verkligen höra till de länder som kan uppfylla kravet fullt ut. Andra länder kan ha betydligt större svårigheter att göra det. Som också framgår av statsrådets svar behövs det en ökning av antalet blodgivare med i storleksordningen 25 96 för att vi skall uppfylla kravet. Därför måste det naturligtvis vara vår ambition att åstadkomma detta. Statsrådet Sigurdsen instämmer i det, men svaret är inte så upplysande när det gäller hur det skall gå till. De tekniska lösningarna är naturligtvis intressanta. En ökad övergång till komponentterapi förbättrar situationen — det är inget tvivel om den saken. Men det är tveksamt om detta räcker för att vi skall nå fram till en självförsörjning med blod inom en någorlunda rimlig tid. Jag tror att vi kan utgå från att vi också behöver en ganska kraftig ökning av antalet blodgivare i Sverige. Visst är det riktigt som statsrådet säger i svaret, att om vi skall få flera människor att bli blodgivare, då måste vi också ha möjligheter att ta hand om dem. Detta kan givetvis kräva vissa investeringar, och det kommer att kräva personal. Men om man ser det i ett ekonomiskt perspektiv, borde vi satsa resurserna på vår sjukvårdspersonal och bygga upp vår egen förmåga att ta hand om blodgivare hellre än att vi får ett importberoende, som naturligtvis också kostar pengar. Det är litet synd att statsrådet Sigurdsen tydligen inte är beredd att ta några initiativ till samordnade insatser på det här området. Givetvis är det landstingen som har ansvaret i avgörande grad, men vi vet att situationen varierar väldigt kraftigt mellan olika landstingsområden både när det gäller kapacitet att ta emot blod och när det gäller insatser för att få nya blodgivare. Eftersom frågan om blodförsörjningen i sin helhet är av internationellt intresse, borde det vara naturligt för statsrådet som ansvarig för hälsooch sjukvårdsfrågor att försöka samordna insatserna bättre, så att vi får en mera likartad situation inom landet och så att vi sammantaget kan uppnå självförsörjning. Jag tror att informationsinsatser som samordnas mellan landstingen skulle få betydligt större genomslagskraft än isolerade, lokala kampanjer. Samordnade insatser kan ge mer än att vid ett tillfälle ha en kampanj i ett landstingsområde och vid ett annat ha en kampanj i ett annat landstingsområde. Genom initiativ från regeringens sida kanske man kan stimulera de landsting som hittills har släpat efter på detta område att göra Nr 34 insatser för att komma i paritet med de bäst rustade landstingen. Det borde Torsdagen den vara önskvärt. ES 25 november 1982 Efter det att man läst svaret blir slutfrågan: Är inte regeringen beredd att ta initiativ för att vi någorlunda snabbt skall uppnå den självförsörjningsgrad Om en landsom som Världshälsoorganisationen har rekommenderat, alltså initiativ som fattande blodgivar sträcker sig längre än det som kan bli resultatet av den naturliga tekniska kampanj utveckling som det har redogjorts för i svaret?

Herr talman! Först vill jag beklaga att Pär Granstedt inte fått interpellationssvaret i tid. Jag hade utgått ifrån att det skulle gå enligt de sedvanliga rutinerna. I mitt interpellationssvar har jag givit en ganska utförlig redogörelse för hur vi hanterar frågan om blodgivningen i Sverige. Pär Granstedt säger att det är mycket olika i olika landsting. Det är ju så — detta gäller inte bara blodgivningen utan läkarförsörjningen över huvud taget — att varje landsting är suveränt att besluta om detta. Låt mig säga att vi för några år sedan i socialdepartementet hade överläggningar med representanter för en del av regionblodcentralerna för att diskutera saken. Då avvisade man tanken på nationella kampanjer och menade att det var bäst att varje region fick driva en egen kampanj. Man måste kunna styra tillströmningen så att blodgivarna tas emot på ett riktigt sätt. Detta underströk man mycket kraftigt. Det är också så att det tillskott som behövs gäller högkvalitativ blodplasma och inte helblod. Det finns ju möjlighet att öka plasmagivningen. Men det är här fråga om olika metoder och förfaringssätt. Plasmagivare tappas med två tre veckors intervaller i motsats till blodgivare som inte bör tappas oftare än var tredje månad. Detta kräver andra ekonomiska resurser, en annan utrustning och en annan ersättning. Vid Karolinska sjukhuset sker sådan här plasmagivning. Jag kan naturligtvis vid de kontakter jag har med Landstingsförbundet ta upp de här frågorna. Men jag tror annars att Pär Granstedt och jag är helt överens om det angelägna i att vi skall följa den uppmaning som Världshälsoorganisationen har gjort, att vi skall arbeta målmedvetet i denna riktning — precis som jag har anfört i mitt som jag tycker mycket utförliga svar på Pär Granstedts interpellation.
Herr talman! Låt mig först betyga att svaret förvisso är utförligt och ger en bra beskrivning av dagsläget. Det sätter jag värde på. Men i min interpellation efterlyste jag egentligen initiativ från statsrådets sida. Det är kanske på den punkten som svaret är litet magrare. Visst är det riktigt att landstingen är suveräna på detta område. Det är en suveränitet som vi skall slå vakt om. Men samtidigt är vi medvetna om att det finns också nationella intressen att ta vara på. Anledningen till att vi i denna regering liksom i den förra har ett särskilt statsråd med ansvar för hälsooch sjukvårdsfrågor, trots att landsting och i viss mån kommuner svarar för det 3 mesta på hälsooch sjukvårdsområdet, är att vi inser att det här finns nationella intressen att ta vara på. Därför tycker jag att det är naturligt att regeringen gör insatser för att vi skall få en jämnare blodförsörjning över landet och totalt sett en självförsörjning här i landet. Statsrådet Sigurdsen betygade att det är hennes vilja att vi skall uppnå den kapacitet som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. Men vi tvingas ändå konstatera att vi har en bra bit dit. Därför krävs, såvitt jag förstår, insatser för att vi skall nå dit någorlunda snart. Vi når kanske målet i alla fall, men då tar det tid. Och det är angeläget att vi når det så fort som möjligt. Det borde alltså finnas anledning för statsrådet Sigurdsen att ta upp regelrätta överläggningar med landstingen, gärna via Landstingsförbundet, överläggningar som skall syfta dels till en utbyggnad av mottagningskapaciteten i de landstingsområden som är dåligt rustade på detta område, dels till informationsinsatser i samband med att man bygger ut kapaciteten. Jag inbillar mig att informationsinsatserna kan bli effektivare om landstingen samordnar sitt arbete, så att man går ut över hela landet, naturligtvis fortfarande gärna med landstingen som huvudmän för informationen. Men genom samordning kan man alltså få en större genomslagskraft.
Herr talman! Jag tror inte att Pär Granstedt och jag har delade meningar om detta. Låt mig hänvisa till att den fråga som avslutar inperpellationen lyder: ”Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för en landsomfattande kampanj för uppnående av en självförsörjning med blod i Sverige?” Det är den frågan jag har svarat på, och jag har pekat på att det kanske inte är möjligt. Vi har vid överläggningar med en del blodgivarcentraler fått den informationen att man tror att en sådan här landsomfattande kampanj vore fel väg att gå. Det är på det sättet, Pär Granstedt, att hälsovårdsministern tar regelbundna kontakter med Landstingsförbundet. Vi har också inom regeringskansliet något som heter sjukvårdsdelegationen, där man diskuterar olika frågor på det här området som är angelägna. Och vi kommer naturligtvis att också i de överläggningarna ta upp dessa — det är vi helt överens om, Pär Granstedt och jag — angelägna frågor.
Herr talman! Min fråga gällde en landsomfattande kampanj eller, som jag uttryckt det på ett annat ställe i min interpellation, en gemensam kampanj. Därav kanske det tydligare framgår att jag fortfarande anser att landstingen skall ha huvudansvaret för en sådan här kampanj. Av svaret framgår — så tycker jag att det skall tolkas — att det stora problemet i dagsläget när det gäller en sådan kampanj är att mottagningskapaciteten varierar mycket från landsting till landsting. Slutsatsen av detta bör vara att man först och främst försöker stimulera de landsting som släpar efter att bygga ut sin kapacitet, så att man får mer likartade förhållanden över Nr 34 hela landet. Därmed har man lagt en grund för en mer samordnad Torsdagen den informationsverksamhet i form av en kampanj eller något liknande. 25 november 1982 Det faktum att mottagningskapaciteten är för dålig är inte, tycker jag, någon anledning till att inte göra något på det här området, utan vi får Om en landsom förbättra mottagningskapaciteten. Det måste vara vår ambition. Därigenom fattande blodgivar lägger vi också den bästa grunden för att nå det mål som tydligen är gemensamt, nämligen att vi skall, så snabbt som möjligt, kunna uppfylla Världshälsoorganisationens krav på oss.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret, som var uttömmande och bra. Jag har framställt interpellationen därför att jag särskilt under valrörelsen flera gånger mötte denna fråga och då kom underfund med att det fanns alltför liten kunskap om denna viktiga konvention. Därför ansåg jag att det var riktigt att ta upp den i en interpellation. Jag har nu fått detta svar, och jag hoppas att de åtgärder som kommer att vidtas och det informationsmaterial som har tagits fram skall kunna ge ordentlig information. Som socialministern framhåller i sitt svar är trygghetssystemet i konventionen en förutsättning för att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden skall kunna fungera på ett för den enskilde socialt godtagbart sätt. Detta är en fråga som har lyfts fram i den reviderade arbetsmarknadskonventionen. Än en gång: Tack för svaret!

Fru talman! Nils Åsling har framställt en interpellation, som mynnar ut i följande frågor: 1. Vilka slutsatser drar regeringen av de internationella reaktionerna på den svenska devalveringen? 2. Vilka åtgärder planerar regeringen för att eliminera verkningarna av de handelspolitiska motåtgärder som devalveringen har utlöst i vissa länder? På den första frågan vill jag svara att de första reaktionerna utomlands på devalveringen var illa underbyggda. Redan långt innan devalveringen genomfördes rådde det en betydande enighet — både inom och utom landet — Nr 35 om att vårt lands ekonomi befinner sig i grundläggande obalans. Detta Fredagen den kommer bl.a. till uttryck i att Sverige uppvisar ett bytesbalansunderskott på 26 november 1982 3-4 20 av BNP samtidigt som OECD-området i sin helhet är i det närmaste i jämvikt. Detta innebär att vi lånar utomlands och kontinuerligt ökar vår Om reaktionerna utlandsskuld för att finansiera vår löpande konsumtion — en i längden helt — utomlands på den ohållbar situation. svenska devalve Denna utveckling måste alltså med nödvändighet brytas. Om det skall ringen kunna ske på annat sätt än via en ständigt ökande arbetslöshet, måste konkurrenskraften stärkas så att det blir möjligt för den svenska industrin att expandera och konsolidera sin ställning såväl på hemmasom på utlandsmarknaderna. Huruvida vi åstadkommer denna konkurrenskraftsförbättring genom intern kostnadsanpassning eller genom en extern kostnadsanpassning i form av en devalvering har i detta sammanhang ingen betydelse. Att den senare vägen valdes, förklaras av en rad andra faktorer. Inte minst viktigt i detta sammanhang var emellertid att den svenska kronan var utsatt för spekulation ända sedan devalveringen i fjol, en spekulation som accelererade under sensommaren. På längre sikt leder den nu förda politiken till att alla,.såväl vi som våra handelspartner, kommer att kunna dra nytta av att den svenska ekonomin successivt förs mot jämvikt, att resurserna utnyttjas bättre och att tillväxten och efterfrågan ökar i Sverige. Den internationella handelns volym är nämligen inte en given storhet en gång för alla; den förändras beroende på produktivitetsoch tillväxtutvecklingen i de enskilda länderna. En ekonomi i balans inte bara underlättar det internationella samarbetet, den är också en förutsättning för ett fruktbart internationellt samarbete. I de nordiska länderna uppstod en livlig diskussion efter devalveringen. Det har sedermera visat sig att reaktionerna varit betydligt överdrivna. Den svenska industrins konkurrenskraft har visserligen förstärkts i vissa grannländer, men bara i måttlig omfattning. Devalveringen i Sverige ledde ju också till att Norges och Finlands valutakorgar justerades, så att deras konkurrenskraft stärktes gentemot andra länder. Danmark tillhör EMS — det europeiska monetära systemet — och har valt andra vägar för att stärka sin konkurrenskraft. Den svenska devalveringen föregicks av ett möte på Arlanda med de nordiska finansministrarna och centralbankscheferna. På det nordiska finansministermötet den 11 november i Åbo beslöts att man skulle utreda möjligheterna att vidareutveckla de valutapolitiska konsultationerna mellan de nordiska länderna. Vi välkomnar från svensk sida självfallet detta beslut. Röster har också höjts om att Sverige borde dra ned på stödet till förlustbringande företag och branscher. Ett avgörande mål i den politik varav devalveringen är en viktig del är att skapa sådana allmänna ekonomiska villkor för den svenska industrin att vi successivt kan arbeta oss bort från de massiva stödinsatser till nödlidande industriföretag som varit kännetecknande för svensk industripolitik under senare år. Just denna typ av stödpolitik har varit mest utsatt för internationell kritik. Vår strävan att komma bort från den välkomnas också på det internationella planet. På den andra frågan vill jag svara att regeringen över huvud taget inte planerar några åtgärder för att eliminera verkningarna av de handelspolitiska åtgärder som enligt Nils Åsling skulle ha utlösts av den svenska devalveringen. Den enkla anledningen härtill är att vi inte känner till några dylika motåtgärder i andra länder. EG-kommissionen har visserligen beslutat att utlösa plafonderna, dvs. ta ut tredjelandstull utöver den lägre tull som normalt tas ut på den svenska pappersexporten under resten av detta år. Men detta skedde sedan såväl de nödvändiga som de tillräckliga villkoren — dvs. att den svenska exportvolymen överstigit plafondnivåerna — hade uppfyllts. Denna handelspolitiska åtgärd har med andra ord vidtagits helt inom ramen för frihandelsavtalet mellan Sverige och den europeiska gemenskapen. Till sist vill jag framhålla att den nuvarande regeringen är medveten om den centrala ställning som ett liberaliserat system för handel har för världsekonomin och i synnerhet för små, öppna och utlandsorienterade ekonomier som den svenska. Inom ramen för detta system är en devalvering ett accepterat sätt att söka komma till rätta med djupgående strukturella obalanser av det.slag som i dag kännetecknar Sveriges ekonomi.

Fru talman! Jag ber att få tacka finansminister Kjell-Olof Feldt för det utförliga svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är att jag har funnit det nu vara angeläget att få en samlad redovisning av reaktionerna på devalveringen och vilka åtgärder som regeringen med anledning därav planerar. Finansministerns konstaterande att de första reaktionerna utomlands på devalveringen var illa underbyggda tror jag dess värre är önsketänkande. Det är ett ovedersägligt faktum i dag att den svenska devalveringen framstår för en internationell publik som en ren konkurrensdevalvering. Vi blev påminda om det i dagens tidningar. Ministerrådets president i EG ger nämligen i dag i en intervju i Svenska Dagbladet uttryck för den uppfattningen. Självfallet är man i vår omvärld medveten om våra ekonomiska problem och att, som finansministern säger, vårt bytesbalansunderskott är 3-4 96 av BNP. Men vi kan samtidigt förutsätta att man internationellt inte gör den jämförelse som Kjell-Olof Feldt här gör, dvs. med genomsnittet för OECD-området, som är ganska ointressant, utan med andra jämförbara länder och att man dessutom i värderingen av en devalvering ser till hur det aktuella konkurrensläget för nationen i fråga har utvecklats. Även internationell publik har därvid kunnat konstatera att den tidigare regeringens åtgärder hade återfört svenskt näringsliv till ett konkurrensläge som kan betraktas som normalt och jämförbart med vad som rådde i 1970-talets början. Finansministern kommer sedan fram till en intressant slutsats, när han talar om nödvändigheten av att ytterligare stärka industrins konkurrenskraft. Han gör då det för mig smått sensationella påståendet att det inte spelar någon roll om konkurrenskraften uppnås genom en intern eller genom en extern kostnadsanpassning. Skillnaden är ju bl.a. den att en extern Nr 35 kostnadsanpassning är förenad med mycket stora risker, dels därför att vad Fredagen den som redan uppnåtts genom den bedrivna stabiliseringspolitiken i stort sett är 26 november 1982 prisgivet, dels därför att riskerna för ett kapitalt misslyckande är orimligt stora. Om reaktionerna Finansministern fortsätter därefter att försvara åtgärderna med att odla utomlands på den myterna om att spekulation mot kronan skulle ha förekommit ända sedan svenska devalvedevalveringen i september i fjol. Vad finansministern här kallar spekulation — ringen är ju ändå normala fluktuationer, om man ser det i ett längre perspektiv. Det fannst.ex. under hela augusti månad ingen valutaoro eller spekulationstendens riktad mot kronan — inte heller under de två första veckorna i september. Det var först några veckor före valet, när opinionsinstituten förutspådde en socialdemokratisk seger, som valutan började strömma ut. Så snart valresultatet var ett faktum ökade utflödet lavinartat. Under första veckan i oktober var utflödet uppe i 2,7 miljarder, mot 0,4 miljarder per vecka som var genomsnittet tidigare. Finansministern odlar också en annan myt i sitt svar, nämligen att Sveriges agerande i sig självt ökar tillgång och efterfrågan på världsmarknaden, att vi skulle ha ett avgörande inflytande över tillväxten i världsekonomin. Detta är säkert att överdriva Sveriges relativa betydelse för världshandeln. Tvärtom finns det ju alltför många tecken på en oförändrat svag ekonomisk utveckling internationellt under den överblickbara tiden. Devalveringen ger också möjligheter för regeringen att dra ner på stödet till förlustbringande företag och branscher, säger finansministern i sitt svar. "Detta är naturligtvis utmärkt, och det har mitt fulla stöd. Men finansministern måste bli mera precis i det här avseendet. Det här är faktiskt en nyckelfråga, framför allt sett av en internationell publik. Jag tror att man bl.a. ute i världen väntar mera klara besked i detta avseende. Men vi kan ju notera av den proposition som nyligen lagts på riksdagens bord att stödet till de statliga företagen skall öka. Enligt propositonen formligen öser regeringen pengar över de statliga företagen. Exportsubventioneringen skall dras ner, har vi hört, bl.a. som en följd av att consensus-räntan stiger. Vad är det i övrigt man planerar på detta område? Vad finns det för branschstöd, som finansministern uttrycker sig, som man vill avveckla? Är det stödet till textilindustrin, det s.k. äldrestödet, som ju har arbetsmarknadspolitisk karaktär, som skall skäras bort? Kort sagt: Här tror jag att finansministern måste bli mera konkret för att också inför en internationell publik bättre motivera devalveringen. Det är då intressant att se hur presidenten i EG:s ministerråd i intervjun i Svenska Dagbladet just åberopar löftet om minskade insatser i industripolitiken som en tänkbar förmildrande omständighet. Här måste finansministern komma med ett besked rätt omgående, enligt min uppfattning. På min andra fråga, vad regeringen planerar att göra beträffande de handelspolitiska repressalier som aviserats eller genomförts, får jag svaret att regeringen tänker tiga och lida. Det tyder ju på ett högst osannolikt tålamod när det gäller finansministern. Men det kanske är klokast att göra på det 2 sättet. Det visar att man ändå har någon form av skuldmedvetande. Det förefaller mig emellertid märkligt att man inte reagerar mot de strafftullar på papper som EG-kommissionen beslutat om och som ensidigt drabbar svensk pappersindustri men inte t.ex. finländsk. Finland har ju också devalverat och befinner sig nu snarast på samma nivå som Sverige. Det kanske är förmätet av mig, men jag skulle gärna vilja ge detta råd till finansministern: Lägg ner stor möda på att förklara och precisera vår ståndpunkt i det här avseendet, för annars kan det bli obotlig skada rent handelspolitiskt. Får jag till sist säga att när finansministern säger att han hävdar ett liberaliserat system för handel och ekonomi och att en devalvering är ett accepterat sätt att klara strukturella obalanser, är det en sanning med modifikation. En konkurrensdevalvering av den modell som regeringen genomfört utlöser ju så lätt kedjereaktioner och handelspolitiska motåtgärder. En sådan skapar framför allt, skulle jag vilja säga när jag ser mig omkring och betraktar de reaktioner som har registrerats, en stämning av oro och misstänksamhet internationellt. Risken är alltså stor att agerande av denna karaktär rubbar förtroendet internationellt för svensk politik liksom tilltron till vår förmåga att lösa problemen av egen kraft och utan att övervältra en del av våra problem på omvärlden.

Det verkar dock som om man i de andra länderna ännu inte upptäckt detta. Jag såg nyligen i svensk television att handelsanställda i Norge, från gränstrakterna mot Sverige, demonstrerade i Oslo, inte mot den därvarande konservativa regeringen — vilket kanske Kjell-Olof Feldt hade hoppats på — utan mot svenskarna, mot den svenska devalvering som så påtagligt förändrat deras arbetsförhållanden. Vi har också kunnat konstatera att den danska regeringen nu påyrkar åtgärder från EG:s sida vad beträffar den svenska stålexporten. EG har ju redan vidtagit åtgärder mot vår pappersexport. Men Kjell-Olof Feldt säger här i dag: Ja, det där är inget märkvärdigt, för det är helt i enlighet med det frihandelsavtal som vi har. Ja, det är riktigt, formellt sett. Men som Nils Åsling påpekade har ju EG inte vidtagit sådana åtgärder mot Finland, trots att även Finland har devalverat. Skillnaden är den att man utomlands har uppfattat den finska devalveringen som en rimlig anpassning till ett försämrat kostnadsläge medan man bedömt den svenska devalveringen som en ren konkurrensdevalvering. Det finns en alldeles påtaglig risk att tullsatserna för svenskt papper fortsätter att gälla efter nyåret. Nils Åsling har redan åberopat en intervju i Svenska Dagbladet i dag. Jag skulle vilja citera vad den danske presidenten i EG:s ministerråd där Nr 35 säger: Fredagen den ”Inom EG är vi mycket besvikna på Sverige. Det tidigare goda samarbetet 26 november 1982 har fått sig ett allvarligt avbräck. Sverige får vara berett på att det kommer en stark motreaktion.” Som sådan motreaktion anges just fortsatta tullar på den svenska pappersexporten. Det finns ju andra belägg för att den här åtgärden, regeringens första åtgärd vidtagen innan man ens tillträtt, inte var så smart som man kanske hade väntat sig. I Morgonekot i dag hörde jag en talesman för de svenska trävaruexportörerna säga: Vi sänkte priserna efter den borgerliga devalveringen för ett år sedan med 10 96. Vi har därefter återtagit våra marknadsandelar. Nu vågar vi inte sänka priserna mera av hänsyn till risken för motåtgärder från andra länder. Vi får ta ut den här prisfördelen i form av ökade vinster i stället. Det förefaller vara en vanlig reaktion från svenska exportföretags sida att säga: Det är ingen idé för oss att sänka våra exportpriser. Devalveringen har ju vidtagits i ett läge där det inte finns någon efterfrågan utomlands. Det lönar sig inte att försöka konkurrera och få till stånd en ökad exportvolym. Vi förbättrar i stället vår lönsamhet. Det här tyder på att tidpunkten för den aktuella devalveringen, som alltså inte var påtvingad utan som vidtogs av konkurrensskäl, inte valdes av ekonomiska skäl utan därför att det politiskt lämpade sig i samband med maktskiftet efter valet. Jag tycker, fru talman, att det klingar ihåligt och falskt när utrikesminister Bodström i Gengåve vid den där pågående GATT-konferensen talar för frihandel och mot protektionism. Det är alldeles riktigt och bra att så sker. Men det ihåliga ligger däri att vi själva helt nyligen har vidtagit en konkurrensdevalvering. Och den är lika störande på världshandeln som andra typer av handelshinder, som andra länder nu ägnar sig åt. Detta smittar naturligtvis av sig. Jag konstaterade häromdagen att det engelska labourpartiet tycks ha blivit riktigt inspirerat av det svenska föredömet. Där går man nu ut inför ett väntat val någon gång under nästa år och avger ett vallöfte om att devalvera dubbelt upp, med 30 26. Pundet skall alltså devalveras 'med 30 26, och så skall man blåsa på med en offentlig expansionspolitik av den typ som den svenska regeringen nu har inlett. Skillnaden kan ju konstateras vara den att man i England klargör sina avsikter i förväg, vilket väl betyder att man inte lär få någon chans att genomföra åtgärderna.

Fru talman! Det är en märklig debatt som företrädare för oppositionen vill föra om den svenska devalveringen. Man försöker skapa intrycket att den här åtgärden skulle ha företagits nästan på pin kiv, så att säga. Den är inte påtvingad, säger Lars Tobisson. Och enligt Nils Åsling fanns det över huvud taget inga skäl att göra någonting. Det är få som tror er när ni försöker skapa föreställningen att en nytillträdande regering skulle vidta en så utomordentligt allvarlig och 49 långtgående åtgärd som en devalvering är om man inte hade ansett att det fanns utomordentligt starka skäl för att göra det. Och i det läge som rådde dagarna före regeringsskiftet befann vi oss i en absolut tvångssituation. Nils Åsling försöker säga att det hela skulle ha skapats av något opinionsinstitut, som i mitten av september förutspådde en socialdemokratisk valseger. En valutamarknad som är totalt lugn och förtröstansfull inför ett fortsatt mittenpartiregerande skulle tydligen ha vaknat till liv och i panik insett att landet måhända skulle få en socialdemokratisk regering, och så satte man i gång att spekulera med kronan. Hur långt får man gå i verklighetsförfalskning och allmänt prat, Nils Åsling? Under hela 1982 — praktiskt taget sedan den devalvering som genomfördes i september 1981 — hade vi ett valutautflöde långt utöver det normala i Sverige. Vi kunde konstatera att medan underskottet i våra löpande betalningar fram t.o.m. juli var 4 miljarder, var valutautflödet 13 miljarder, dvs. det befann sig pengar på flykt bort från den svenska valutamarknaden med ett avbrott någon gång, med ett visst lugn efter en kraftig kreditåtstramning och räntehöjning. Situationen it. ex: augusti, som Nils Åsling åberopar, berodde just på detta, att kreditpolitiken skärptes i juli. Man kan fråga sig: Varför tog utflödet fart i september? Skälen är uppenbara. I augusti redovisade Sverige ett underskott i sin handelsbalans på 4 miljarder. Och när marknaden fick klart för sig vart vi var på väg är det klart att den reagerade, och det sades: Vad som än händer i valet måste nästa regering företa sig någonting. Detta gick varken Lars Tobisson eller Nils Åsling och basunerade ut på torgen och i möteslokalerna under valrörelsen — att den svenska kronan varit under ständig attack, att den var svag, att devalveringen från 1981 i stort sett misslyckades efter en månad.

Ni står här och nästan önskar att svensk exportindustri skall utsättas för helt omotiverade och enligt min mening helt illegitima aktioner från andra länders regeringar. Det är ganska fantastiskt. Var finns den nationella solidariteten, Lars Tobisson? Hur är det med slagorden om att stå upp för Sverige och att moderaterna är att lita på? Jag tycker det ni har för er är någonting ganska oerhört. Nitalar om EG:s ministerråds president. Men denne person har icke något beslut i EG:s ministerråd att falla tillbaka på. Han åker runt och talar egentligen bara för sig själv ännu så länge. Kommissionen i Bryssel har gjort sitt yttersta för att hålla isär de diskussioner som kan gälla vår valutapolitik och den handelspolitik man skall föra. Där är de klokare än ni och den danske utrikesministern, kloka nog att begripa att det är farligt även för EG själv om handelspolitik och valutapolitik blandas samman. Jag vill bara slå fast att åtgärder av det slag som EG nu har vidtagit mot Sverige i vad gäller papper har man vidtagit flera gånger tidigare, även under Nr 35 den borgerliga regeringstiden. Det får vi finna oss i såsom vårt frihandelsavtal Fredagen den är konstruerat. När exporten till EG ökar för mycket, då kan EG vidta 26 november 1982 sådana här åtgärder.

Vi har valt olika vägar, men det enda som är viktigt för de nordiska länderna är att varje land lyckas med sin politik. Det är det enda som stärker Norden och det nordiska samarbetet, och det är detta som den svenska regeringen tänker satsa på i sina relationer och sitt samarbete med övriga länder.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt tycker att debatten är märklig. Ja, den får väl sin karaktär av den åtgärd vi diskuterar, som både nationellt och internationellt sett är mycket märklig. Devalveringen var motiverad, och det fanns utomordentligt starka skäl för att genomföra den, sade Kjell-Olof Feldt. Ja, visst — vi utgår självfallet ifrån att regeringen inte gör sådana drastiska insatser utan att det föreligger utomordentligt starka skäl. Men var de tillräckliga? Var det inte utomordentligt starka inrikespolitiska skäl som var motivet? Är det i så fall rimligt att använda en devalvering som ett instrument för att komma till rätta med inrikespolitiska problem? Det är ju detta som diskussionen gäller. Det jag för min del reagerar mot är att man på det här lättfärdiga, sangviniska sättet äventyrar stora folkgruppers levnadsstandard genom en devalvering som fullständigt ställer den ekonomiska politiken och fördelningspolitiken på huvudet. Kjell-Olof Feldt sade också att valutautflödet och valutaspekulationerna hade funnits med under en längre tid som ett nära nog konstant inslag. Det är inte sant. Det är klart att det i den oro som råder på världsmarknaden finns en latent risk, som man möter med priset på pengar, med räntan, med diskontojusteringar och med olika kreditmarknadsåtgärder. Men det dramatiska som skedde var ju att det blev ett valutautflöde i samband med att en bredare opinion började ana att det skulle bli en socialdemokratisk valseger. Det mest dramatiska var det som hände den första veckan i oktober. Då var utflödet nästan 3 miljarder. Orsaken till det var naturligtvis osäkerheten om var socialdemokratin stod med sina vallöften och över huvud taget med den attityd man visade gentemot en realistisk budgetpolitik. Det är ganska självklart att detta var det pris man fick betala. Nu försöker Kjell-Olof Feldt med litet blågula toner att säga att kritikerna är osolidariska. Vi känner inte för nationen och bedriver inte kritiken med tillräckligt ansvar. Jag tycker att det är omdömen som låter ganska fantastiska. Den ekonomiska politik som bedrivs här i landet måste tas upp 51 till behandling. Förutsättningarna har så genomgripande förändrats. Det får dock noteras, Kjell-Olof Feldt, att i EG:s kommission har man bestämt sig för den här strafftullen på papper in corpore, utan att det föreligger en direkt framställning från ett medlemsland. Detta har medlemsländerna, inkl. de socialistiska länderna, gjort samfällt. Det räcker inte, som Kjell-Olof Feldt försöker göra, att skylla på en annan konservativ regim ute i Europa, som av eget intresse skulle driva denna kritik. Det är värt att notera att Finland inte rönte samma behandling, helt enkelt därför att de finska åtgärderna betraktades som motiverade, till skillnad från de svenska. Beträffande de nordiska reaktionerna tror jag att vi skall ta dem på större allvar än Kjell-Olof Feldt gör gällande. Ser man till de reaktioner man möter i nordiskt näringsliv, som vi har ambitionen att öka samarbetet med, är det en växande bitterhet mot den svenska regeringens brist på vilja att befästa det samarbete som har etablerats. Det är en bitterhet mot den devalvering som man visserligen försöker anpassa sig efter men som får direkta konsekvenser för det industripolitiska samarbetet i Norden och som är ett direkt grundskott mot det samarbetsklimat som den tidigare regeringen har skapat. Jag vill be Kjell-Olof Feldt att ta det här tillfället i akt, eftersom vi är medvetna om att den här debatten också har ett visst internationellt intresse, och antyda vilka industripolitiska stödåtgärder som regeringen nu, till följd av devalveringen, tänker dra ner. Det vi hittills har sett är att industristödet ökar — om man ser till de statliga företagen t.o.m. dramatiskt.